Fru talman! Om jag skall börja med att ytterligare kommentera Karl Gustaf Sjödins fråga kan jag säga att den som blir utvisad inte får folkpension men intjänad ATP. Jag tror att Karl Gustaf Sjödin känner till att det är åtskilliga år med viss inkomst som man skall ha arbetat för att vara berättigad till ATP. Det är alltså det som man har tjänat in som man får med sig även när man blir utvisad. Det finns vissa undantag när det gäller folkpensioner. Det är de fall som grundar sig på konventioner, men de konventionerna kan jag inte kommentera. Karl Gustaf Sjödin får ställa sin fråga till rätt departement. Ingbritt Irhammar frågade mig om det fanns möjlighet att skeppa över en del av våra kostnader. Kriminalvården har faktiskt inga pengar över. Vi måste snarare göra omprioriteringar för att klara den situation som vi har.
Fru talman! Jag är medveten om att kriminalvården och Justitiedepartementet har ont om pengar. Det har även hela regeringen och hela landet. Jag menar att detta får bli en typ av bistånd, med de få pengar som vi har.
Fru talman! Jag får tacka för svaret som jag fick av justitieministern. Jag får väl återkomma med frågan om de försäkringskonventioner som vi har med andra länder och ställa den till socialministern.
Fru talman! Karl Gustaf Sjödin har frågat mig om jag och regeringen kommer att acceptera förslaget från Chefen för armén om att bestämmelser om konkurrensregler justeras så att de inte behöver beaktas när armén genomför sjuktransporter med helikoptrar. Regering och riksdag har vid olika tillfällen beslutat att sjuktransportkapaciteten med helikoptrar skall öka för att tillgodose behoven i krig. Detta skall genomföras så att även behoven i fred kan tillgodoses. För drygt en vecka sedan fick Försvarets materielverk regeringens uppdrag att upphandla sådana helikoptrar. Under våren kommer Chefen för armén att förhandla med sjukvårdshuvudmännen om prissättningen på helikoptertjänsterna. Som jag redan den 10 november 1992 svarade Karl Gustaf Sjödin, vilket han också refererat till i sin nya fråga, är det viktigt att se till att prissättningen av helikoptertjänsterna blir rimlig och att den inte utformas så att illojal konkurrens uppstår. Jag framhöll då också att det är rimligt att kostnaderna ses ur total samhällsekonomisk synpunkt när det gäller utnyttjandet av en resurs av det här slaget. Ingenting har hänt sedan förra frågetillfället som givit mig anledning att ändra uppfattning.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Min konkreta fråga är: Kommer regeringen att tillgodose önskemålen i det brev från arméchefen där han nämner just dessa frågor, att hänvisningen till 2 § i förordningen 1986:1111 7 § första stycket bör tas bort. Vad vill arméchefen ta bort? Jag vill dessutom veta om det verkligen är nödvändigt med en sådan kostnad för helikopterinköp, även om man tidigare har beslutat om det? Är verkligen hotet mot Sverige så stort att man just måste satsa på helikoptrar? Statsmakterna borde väl också spara i dessa tider med galopperande budgetunderskott. Dessutom tror jag säkert att de privata helikopterföretagen vill höra hur försvarsministern och regeringen ser på frågan om konkurrens mellan försvaret och småföretagarna i Sverige.
Fru talman! Karl Gustaf Sjödin undrar om vi verkligen skall genomföra denna helikopteranskaffning. Jag är tvungen att följa det mycket entydiga riksdagsbeslut som har fattats om detta. Det beslutet har regeringen nu effektuerat efter min föredragning. Karl Gustaf Sjödin kan rimligtvis inte mena att jag skall bryta mot ett kristallklart riksdagsbeslut. Karl Gustaf Sjödin får i stället försöka få riksdagen på andra tankar. Såvitt jag vet har den frågan inte behandlats av riksdagen sedan vi förra gången diskuterade det här ärendet. Det gäller självfallet, som jag sade i mitt svar, att se till att någon illojal konkurrens inte uppstår. Jag skall svara direkt på Karl Gustaf Sjödins sista fråga som gällde reglerna för detta. Min utgångspunkt -- jag understryker att det är en utgångspunkt -- för förestående prisförhandlingar om helikoptertjänsterna mellan chefen för armén och sjukvårdshuvudmännen är att det för närvarande inte behöver ske några förändringar i den förordning som styr arméns kommande verksamhet när det gäller fredstida sjuktransporter med helikopter.
Fru talman! Detta svar kan tolkas som att framställningen från Chefen för armén i varje fall inte kommer att vinna regeringens gehör.
Fru talman! Som jag sade skall vi först se om man inom ramen för nuvarande regler kan lösa detta. Först när det har visat sig att det inte går är jag beredd att överväga om några förändringar behöver göras. Men den frågan tycker jag inte är aktuell innan vi inom ramen för nuvarande regler har sett om vi kan uppfylla riksdagsbeslutet. Får jag ändock understryka att det här är en fråga som måste ses från en total samhällsekonomisk synpunkt. Det handlar om skattebetalarnas pengar. Jag tycker att det är riktigt att en såpass dyr verksamhet som helikoptertransporter utgör -- det är dyrt, även om det är snabbt och effektivt -- sker på ett sådant sätt att de totala resurserna i samhället kan tas till vara, nämligen såväl det militära som det civila helikopterbeståndet.
Fru talman! En liten utvikning: Är det verkligen så svårt att ompröva dessa frågor? I dag när vi har ett galopperande underskott och en oerhört djup ekonomisk kris i landet borde det verkligen vara rimligt att ompröva varje fråga där det finns en möjlighet att spara på skattebetalarnas medel.
Fru talman! Det här är en fråga som har diskuterats i riksdagen i mer än tio år. Man har gjort bedömningen att detta är den samhällsekonomiskt riktiga lösningen på problemet med sjuktransporter såväl i fred som i krig. Bedömningen är således att detta är ett sätt att spara. Jag upprepar att jag inte har någon möjlighet att ändra på ett beslut som har fattats av riksdagen. Den rimliga tidpunkten för att försöka få till stånd en ändring måste i så fall vara den allmänna motionstiden. För säkerhets skull vill jag understryka att jag tycker att detta är ett bra beslut och att det kommer att leda till att effektiviteten när det gäller sjuktransporter i såväl krig som fred kommer att förbättras. Vi ligger långt efter en rad andra länder när det gäller service med helikoptertransporter för sjukvård. Vi behöver bara gå över Kölen för att få ett exempel.
Fru talman! Jag betvivlar inte riktigheten i försvarsministerns uttalande om att armén verkligen har behov av dessa helikoptrar. Jag är mest oroad för att det skall bli illojal konkurrens gentemot de små helikopterföretagen i landet. Det är de som är oroliga för den här konkurrensen.
Fru talman! Får jag avslutningsvis säga att ambulanstransporter med helikopter trots allt utgör en mycket liten del av helikopterföretagens verksamhet. Det kan inte röra sig om något större intrång i deras verksamhet. Jag vill dessutom gärna medverka till att det inte uppstår någon illojal konkurrens genom att arbeta för en rimlig prissättning.

Fru talman! Ulla Pettersson har frågat mig om gotlänningarna kan räkna med samma statliga ansvar för sina flygförbindelser som de norrländska orter som saknar tillfredsställande transportalternativ. Som frågeställaren känner till besvarade jag en fråga om Gotlands flygförbindelser den 23 mars här i kammaren. Jag konstaterade då bl.a. att det på en avreglerad flygmarknad är de olika marknadsoperatörerna -- flygbolagen -- som avgör priser och trafikprogram. Detta gäller även SAS som för närvarande genomgår ett hårt rationaliseringsprogram för att kunna möta den nya marknadssituationen med konkurrens. I detta arbete är det naturligt att även bolagets linjenät diskuteras. Pettersson jämför med har ett begränsat trafikunderlag på ca 10 000--20 000 passagerare per år, vilket motiverat regering och riksdag att ta ett särskilt ansvar för denna trafikförsörjning, har flyget till Gotland ett trafikunderlag på mer än tio gånger denna siffra. 1992 hade Visby flygplats således drygt 438 000 passagerare. Även om SAS med sina särskilda förutsättningar skulle välja att dra sig ur sin nuvarande linje Stockholm--Visby, finns mot denna bakgrund andra flygbolag som är intresserade av att ta över linjen och som bör ha goda förutsättningar att göra detta med vinst. Gotland finns således inte.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Sedan den fråga som kommunikationsministern refererade till besvarades de 23 mars har vi fått bekräftat att Visbylinjen har varit nedläggningshotad. Man har dessutom sagt att nedläggningshotet kommer att kvarstå om linjen inte blir lönsam under sommarperioden och fram till oktober. Jag tror också att en flygförbindelse mellan Gotland och fastlandet har förutsättningar att bli lönsam. Men det handlar inte bara om lönsamhet och om att ha någon trafik över huvud taget. Det handlar också om turtäthet och pris. Som kommunikationsministern sade är det marknadsoperatörerna, flygbolagen, som fastställer priset. På Gotland har vi blivit luttrade av vår färjetrafik. Jag utgår ifrån att kommunikationsministern känner till att vi under större delen av året har en avgång per dygn. Från lördag morgon till söndag kväll finns över huvud taget ingen trafik. Mot den bakgrunden anser jag min fråga vara fullt berättigad. Jag kan nog påstå att hela Gotland väntar på ett klargörande från regeringen i det avseendet. Anser kommunikationsministern att det finns ett statligt ansvar för att vi skall ha en tillfredsställande flygförbindelse?
Fru talman! Vad som aviserades av SAS var en neddragning av antalet turer på linjen Stockholm-- Visby från sju till fem per dag. Jag tycker att vi skall hålla detta i minnet. Det är denna neddragning det handlar om. Bakgrunden är naturligtvis att motsvarande nedskärningar i trafikprogrammet har genomförts på andra håll i landet. Totalt minskade den inrikes flygtrafiken med ungefär 20 % under 1991 och med ytterligare 1 % under 1992. Därtill kommer att utbudet har ökat genom avregleringen och med de nya operatörer som har inträtt på den inrikes flygmarknaden. Det är givet att dessa siffror sätter press på operatörerna att minska kostnaderna över hela fältet. Jag tycker ändock att det är glädjande att Ulla Pettersson och jag har samma grundläggande uppfattning att det faktiskt finns förutsättningar att driva lönsam flygverksamhet när man under ett år har över 400 000 passagerare mellan Gotland och fastlandet. Jag tror att det är den utgångspunkten som också måste ligga till grund för regeringens bedömning. Jag vill gärna säga till Ulla Pettersson att regeringen naturligtvis får ta upp frågan på nytt om det mot förmodan skulle visa sig att ingen operatör skulle vilja flyga mellan Gotland och fastlandet. I dagsläget finns det ingenting som talar för att det skulle behövas några som helst statliga insatser för att tillgodose en bra försörjning med flygtrafik mellan Gotland och fastlandet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det är en nedskärning från sju till fem turer som nu är aktuell. Det är i och för sig allvarligt nog, eftersom det innebär att en stor del av möjligheterna till privatresande försvinner, bl.a. under helgerna. Men det var inte det som var SAS utgångsbud. Det är inte heller det som ligger i potten till hösten. Det finns ett reellt hot. Om denna nedskärning sätts i verket sätter det naturligtvis sina spår i det gotländska näringslivet. Det är inte lätt att ragga företag och annan verksamhet om man lever under ett sådant hot. Det som står i min fråga är ett direkt citat från budgetpropositionen. Där sägs att samhället har ett särskilt ansvar för att flygtrafik kan bedrivas i Norrlands inland till orter som i många fall saknar tillfredsställande transportalternativ. Det är alltså antalet transportalternativ som statsrådet har motiverat sitt ställningstagande med, inte underlaget i antal passagerare. Jag vill därför gärna fråga: Vilket tillfredsställande transportalternativ anser kommunikationsministern att det finns till Gotland?
Fru talman! Ulla Pettersson ställer nu en fråga som om det inte fanns något alternativ till flyget. Ulla Pettersson vet lika väl som jag att staten satsar ca 160 miljoner kronor på att upprätthålla året runttrafik med färjor till och från Gotland. Det alternativet finns. Det är givetvis inte tillfredsställande för ett samhälle som Gotland att enbart vara hänvisat till färjetrafik, hur väl fungerande den än mår vara. Vi vet att ett fungerande näringsliv kräver att det finns flygförbindelse till en sådan destination som Det är därför som man med stor tillförsikt kan studera statistiken. Låt mig ta den sämsta månaden förra året som exempel. Det var januari månad. Då flög 24 990 passagerare mellan Gotland och fastlandet. Detta skall jämföras med linjen Umeå-- Östersund, som hade 10 000 passagerare under hela året. Det är den enda linjen där riksdagen explicit har sagt att samhället har ett konkret ansvar för att upprätthålla trafiken, detta på grund sjuktransporterna mellan Östersund och Umeå.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet nu har fastslagit att våra färjetransporter inte är att betrakta som ett tillfredsställande transportalternativ. Det statsrådet sade i budgetpropositionen, vilket jag nyss refererade, handlade om de orter som saknade tillfredsställande transportalternativ. Jag räknar därmed Gotland till dessa, och jag utgår från att också statsrådet gör det. Vi skall väl inte särbehandla delar av vårt land. Jag är i och för sig inte särskilt intresserad av vilket bolag som sköter trafiken. Men det måste finnas en långsiktighet. Trafiken till Gotland måste vara jämförbar med den i andra landsändar, och den måste finnas. Vi kan inte försätta oss i ett läge där man i ett län som i stor utsträckning är beroende av turism kanske under ett halvår eller ett års tid inte har klart för sig när transporter kan ske och vem som kommer att stå för transporterna. De socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet har begärt ett riksdagsuttalande om att regionalflyget bl.a. till Gotland bör garanteras på en avreglerad marknad. Tyvärr nöjde sig riksdagen med kommunikationsministerns uttalande i budgetpropositionen som jag tidigare refererade, där alla områden utom Norrland utesluts. Jag är då tillbaka till min ursprungliga fråga. Kan vi räkna med samhällets stöd och samma statliga ansvar för flygförbindelser till Gotland som för de norrländska orter som saknar tillfredsställande transportalternativ?
Fru talman! Låt mig först och främst konstatera att det var en regering som leddes av det parti som Ulla Pettersson företräder som avvecklade det tidigare transportstödet för flyget till Gotland. Det är klart att det alltid går bra att i opposition komma med olika bud. Det vore naturligtvis ännu bättre om man också anvisade olika trovärdiga alternativ för hur man skall finansiera de olika bud som man lägger i oppositionsställning. Men detta, fru talman, är en annan debatt. Låt oss ändå konstatera att flyget till och från Gotland har en mycket ljus framtid. Varje enskild månad i statistiken uppvisar ungefär tre gånger så mycket trafik som de svaga linjerna i Norrland har under ett helt år. Underlaget för att bedriva lönsam flygtrafik till och från Gotland finner jag som mycket gott. Det finns alltså ingen anledning att nu göra några uttalanden om statliga insatser i framtiden. Om den situationen uppkommer får vi återkomma.
Fru talman! Jag har inte begärt ett enda öre i denna debatt. Jag kan då heller inte avkrävas någon finansiering. Det jag begär är att Gotland skall behandlas på samma sätt som de orter i Norrlands inland som liksom Gotland saknar tillfredsställande transportalternativ. Där är vi överens. Jag utgår från att statsrådet har haft någon tanke på finansiering när han har gjort detta uttalande beträffande andra orter i Sverige.

Fru talman! Christer Eirefelt har frågat mig vad jag avser att göra för att Posten i fortsättningen skall agera i överensstämmelse med kravet på sund konkurrens. Konkurrensverket har i en promemoria som i slutet av mars tillställdes Posten framfört vissa synpunkter på Postens prissättning av s.k. EPS tjänster, dvs. utskrift och kuvertering av räkningar och fakturor samt postbefordran av dessa till adressaterna. I promemorian ifrågasätts om prissättningen innebär ett missbruk av Postens dominerande ställning på marknaden. Vad jag erfarit pågår diskussioner mellan Posten och Konkurrensverket med anledning av Postens ensamrätt till brevbefordran avvecklades den 1 januari i år. Regeringen har därmed tagit ett viktigt steg för att uppmuntra konkurrensen på brevmarknaden. I och med bildandet av det nya Konkurrensverket och den fr.o.m. den 1 juli i år nya konkurrenslagstiftningen, bedömer jag att statsmakterna har redskap att värna om en sund konkurrens på postmarknaden lika väl som på övriga marknader.
Fru talman! Tack för svaret, kommunikationsministern. Jag ville höra kommunikationsministerns reaktion på ärendet, framför allt därför att det tydligare än vanligt pekar på det problem som uppstår när man blandar monopolverksamhet med verksamhet som är konkurrensutsatt. Det är inte första gången som Posten figurerar i mindre smickrande sammanhang. Det har t.ex. handlat om budbilar, och diskussionen med City Mail pågår ju fortfarande. Men man är på Posten sannerligen inte ensamma om detta. Bl.a. Televerket har förorsakat liknande problem. Det tycks över huvud taget vara mycket svårt för våra affärsdrivande verk att klara omställningen från en mer skyddad verksamhet. I detta fall handlar det enligt min uppfattning om att Posten klart missbrukar sin dominerande ställning. Man kan här verkligen tala om en dominerande ställning. När det gäller brevdistribution har Posten över 95 % av marknaden. Även om ensamrätten, som kommunikationsministern mycket riktigt redovisar i svaret, har försvunnit är detta ett faktiskt monopol. Det innebär att EPS-tjänsten i praktiken blir helt gratis. Med konkurrenslagens termer handlar det dels om underprissättning, dels om prisdiskriminering. Men det mest anmärkningsvärda, kommunikationsministern, är enligt min mening bristen på förståelse för kravet på konkurrensneutralitet. Varför rättar inte Posten till detta utan att man skall behöva gå till Kommunikationsministern säger att redskapen finns, och så är det säkert. Men regeringen måste bli ännu tydligare när det gäller att slå vakt om den fria konkurrensen. Det gäller framför allt med adress till våra affärsdrivande verk. Jag hoppas att kommunikationsministern är beredd att göra en ännu tydligare markering.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att de verktyg finns som behövs för att se till att vi upprätthåller en fungerande konkurrens även på de områden som nu hanteras av affärsverken, dvs. Posten, Televerket och Statens järnvägar. Redan i dag har Konkurrensverket utomordentliga möjligheter att anhängiggöra denna typ av beteende hos Marknadsdomstolen. Christer Eirefelt talar om bristen på förståelse. Jag tycker att det kanske är för tidigt att uttala sig om detta. Om jag är rätt underrättad har Posten nu ytterligare en kort tid på sig att komma in med ett yttrande över Konkurrensverkets promemoria. Vi får väl se vad som står i detta yttrande innan vi kan bedöma hur pass stor förståelse man har för detta. Vi skall komma ihåg att de marknader som finns inom kommunikationssektorn är gamla s.k. naturliga monopol. Jag tycker att vi i detta sammanhang kan påminna om att Sverige har världens mest öppna postmarknad. Vi är det första land i världen som avreglerat och tagit bort brevmonopolet. Vi har också Europas mest öppna telemarknad. Vi är också ett föregångsland när det gäller att skapa konkurrens på spåren. 1988 års trafikpolitiska beslut med separation av infrastrukturen från operatören ger oss också möjligheter att introducera konkurrens. Men jag håller med Christer Eirefelt om att det är viktigt att även bevaka konkurrenssituationen när vi nu går mot en ny öppen marknad på de gamla monopolmarknaderna. Det är kanske värt att nämna att det finns partier här i kammaren som är inne på att göra 180 grader om och cementera dessa monopol. Det är en utveckling som jag tror att vi har anledning att motverka.
Fru talman! Jag tycker att kommunikationsministern bortser litet från den särskilda situation som våra affärsdrivande verk befinner sig i. Det är riktigt att vi får en ny konkurrenslag. Den kommer att hjälpa till att få en effektivare konkurrens och därmed effektivitet i vår ekonomi. Men när det gäller de affärsdrivande verken har vi vid flera tillfällen blivit varse hur svårt detta är att hantera, inte minst därför att medvetenheten inte finns hos dem som leder de affärsdrivande verken. När det gäller de pågående diskussionerna med Konkurrensverket har de av samma skäl som tidigare, dess värre så här långt inte lett någonstans. Det finns inte den rätta förståelsen för hur viktigt det är med konkurrens. Det finns ytterligare ett besvärande inslag i den här affären. Genom att Posten nu bakar in kostnaden för den här tjänsten i brevportot blir den inte momspliktig för Posten. Det blir den däremot för de konkurrerande företagen. Jag är medveten om att det kanske mer ligger på nästa svarande statsråds bord, men den här försvårande aspekten kan ju rimligen inte vara acceptabel när vi talar om en ordentlig konkurrens, kommunikationsministern.
Fru talman! Låt mig först konstatera att den promemoria som Konkurrensverket har tillställt Posten är ett mycket kraftfull dokument där man verkligen tar itu med dessa saker och kräver ett svar från Posten. Detta är ett exempel på att det nya Konkurrensverket faktiskt fungerar som det är tänkt. Sedan får vi en ny konkurrenslag som ytterligare skärper kraven. Det är den normala bevakningen av konkurrensen. Dessutom har regeringen på teleområdet nyligen lagt fram en ny telelag som bl.a. tar upp de telespecifika delarna av konkurrenssituationen. På postsidan pågår för närvarande arbetet med en postlag som kommer att få ungefär motsvarande utformning som telelagen. Den skall även bevaka de specifika delar som är anknutna just till postverksamheten.
Fru talman! Konkurrenslagen är utmärkt. Den kommer att rätta till mycket av de svagheter som finns. Men jag tror fortfarande att den konstiga mellanställning som våra affärsdrivande verk har gör det extra svårt. Jag tror inte att vi kommer åt detta med mindre än att det också finns en vilja från verkens håll att rätta till det. Det är riktigt som kommunikationsministern säger: Den promemoria som utredaren har gjort är anmärkningsvärt hårt skriven. Det är t.ex så att han vill ha en omedelbar förändring i avvaktan på domstolsprövning. Just för att detta är så uppenbart, vilket jag menar att det är, är det märkligt att inte Posten själv fattar det beslutet i stället för att försöka förhala det. Jag tackar kommunikationsministern för att detta är ytterligare en markering. Det är viktigt med en effektiv konkurrens, inte minst i våra affärsdrivande verk.
Fru talman! Christer Eirefelt säger att affärsverken har konstiga mellanställningar. Jag kan delvis hålla med om det. Det är just därför som det är så oerhört viktigt att driva vidare arbetet med att bolagisera såväl Televerket som Posten. Televerket är redan föremål för ett förslag om bolagisering genom den proposition som lades fram för ett par veckor sedan. Posten kommer att få ett motsvarande förslag i samband med att en postlag presenteras. Den kommer också att reglera konkurrensförhållandena. Det är nämligen viktigt att dessa verk kan uppträda i samma associationsform som sina konkurrenter. Därmed löses också den fråga som Christer Eirefelt tog upp om den ojämlika situationen när det gäller att momsbelägga dessa tjänster.
Fru talman! Där är vi överens. Bolagisering är bra, men det löser dess värre inte hela problemet. Om den dominerande ställningen finns kvar hjälper det inte om vi har det i bolagsform i stället. Kravet på en effektiv konkurrens kommer att finnas även efter att den förändringen har skett.
Fru talman! Jag tror att vi kan vara ganska överens om att både Posten och Televerket kommer att ha en dominerande ställning inom sina resp. områden under mycket lång tid framöver. Därför är det viktigt att komplettera konkurrenslagstiftningen med den speciella telelagen och den speciella postlagen. De visar hur man kan förena de politiska mål som riksdagen har ställt upp med en effektiv konkurrens inom dessa för vårt lands välfärd mycket viktiga områden.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Men jag är inte helt nöjd. På en punkt har statsrådet rätt. Det gäller detta att riksdagen faktiskt begärde en utredning om inrättandet av en bankombudsman. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis att riksdagen i december fattade beslut om att ge regeringen i uppdrag att utreda inrättandet av en bankombudsman. Jag tycker att det har gått ganska lång tid nu. Det har gått tre och en halv månad sedan beslutet fattades. Varje dag kan vi i press och övriga massmedier se uppgifter om olika bankers s.k. affärer. Jag vet ju att det egentligen inte hör ihop med den här frågan. Det kommer att hanteras i en annan ordning. Men människor är oroliga. Människor som använder bankernas tjänster känner i dag stor tveksamhet. De är oroliga för dyra villalån och för sina konsumentkrediter. Bankkunder känner också tveksamhet inför den flora av olika konton som de enskilda bankerna har. Jag vet att bankkunderna ständigt frågar sig hur mycket de har blivit lurade och hur mycket de som kunder har blivit förda bakom ljuset. Det är därför vi socialdemokrater tycker att det är så viktigt att vi kan stärka konsumenternas ställning gentemot banker och andra kreditinstitut.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

Fru talman! Det är klart att jag är tacksam för att arbetet, som statsrådet säger, inte legat stilla under tre och en halv månad. Men det har ändå inte kommit ut något speciellt av detta. Det samråd som förekommer mellan Finansinspektionen är naturligtvis viktigt. Men jag tror att lösningar av ungefär det slag som gäller försäkringsfrågorna inte är bra just när det gäller bankerna. Här handlar det om oberoende och om att vara fristående. Det är otroligt viktigt för att allmänheten skall kunna ha förtroende för bankerna. Tyvärr har bankerna inte bästa rykte nu hos allmänheten.

Fru talman! Jag tackar för det som Bo Lundgren sade sist i sitt förra inlägg. Min tanke var inte att debatten skulle gälla hela det finansiella systemet. I stället handlar det om kunder som har konto i bank och som behöver bankernas tjänster. Trots allt tror jag att det är otroligt viktigt att det snabbt blir ett beslut och att det blir ett väldigt oberoende system, så att man känner att ingen av parterna på finansområdet är inblandad. Det är alltså mycket viktigt att åstadkomma en sådan status. Om det finns möjligheter att kommma fram till ett resultat tidigare än hösten 1993 är vi tacksamma.

Fru talman! Tack för svaret. Rödösundet i Storsjön i Jämtland, och den blir klar för trafik i sommar. Bron kommer att förkorta körsträckorna inte minst för arbetspendlare från Körsträckan kommer att förkortas med 2 mil för en enkel resa. Det är mycket bra både samhällsekonomiskt och miljömässigt. Hur stor broavgiften blir för arbetspendlare är inte bestämt ännu. Men det är ganska säkert, sägs det, att avgiften blir ca 10 kr. Vi i Jämtlands län har dock erfarit att broavgiften inte kommer att vara avdragsgill i deklarationen, och det är också vad statsrådet poängterar i sitt svar. Men det gäller, som sagt, den första avgiftsfinansierade bron i Sverige. Därför är det ganska lätt att titta i regelboken och säga nej. Det finns ju inte någon regel för den här situationen. Frågan är också principiellt väldigt viktig, eftersom fler broar och vägar i framtiden kan bli avgiftsfinansierade. Jag tolkar dock det svar som jag har fått som ganska positivt. Statsrådet säger att det enligt hans mening bör vara rimligt att överväga osv. Statsrådet talar också om en skattskyldig som genom att använda sig av t.ex. en avgiftsbelagd bro får en kortare körsträcka till arbetet osv. Men körsträckan blir fyra mil kortare. Det är klart att det här också handlar om ekonomi. Den som väljer bort broalternativet har med nuvarande regler möjlighet och rätt att göra ett schablonavdrag om 13 kr per mil. Det är ju mera ekonomiskt att göra en omväg och köra fyra mil, om man ser det hela rent ekonomiskt. Men här handlar det om att minska körsträckorna och därmed de negativa miljökonsekvenserna.

Fru talman! Jag sade ju att jag tyckte att svaret var ganska positivt. Sunt förnuft säger faktiskt att det borde vara både möjligt och rimligt att få göra avdrag i deklarationen. Det är statsfinansiellt bra. Det håller jag med om. Men också miljömässigt är det väldigt bra. Lägger man ihop dessa båda faktorer är allting bra. Statsrådet hänvisar till utredningen om tjänsteinkomstbeskattningen. Men jag anser att detta är ganska bråttom. Bron över Rödösundet blir klar i sommar. Jag undrar därför när man kan räkna med ett regeringsförslag som riksdagen får ta ställning till. Det är, som sagt, bråttom. Man hinner ju åka på nämnda bro ganska många månader.

Fru talman! Jag uppfattar också det senaste som ett mycket positivt meddelande från statsrådet, som jag vet har sunt förnuft. Det sunda förnuftet bör segra också i det här fallet. Jämtarna och andra arbetspendlare kommer att alltså få göra avdrag för broavgifter i fortsättningen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bo Lundgren för svaret. Statsrådet hänvisar till översynen av uppbördslagstiftningen. Det är bra att en översyn av uppbördslagen görs. Den kom ursprungligen till 1953. Det är uppemot 150 ändringar och tillägg i uppbördslagen, så vi är helt överens om att en översyn behöver göras. Men den översyn som nu skall göras är mycket omfattande och den tar tid. Jag har haft tillgång till direktiven och jag har tittat på dem. Även om statsrådet säger att utredningen skall vara avslutad vid årsskiftet 1994/95 följer ett remissförfarande, propositionsskrivande och riksdagsbehandling. Allt tar sin tid. Det jag efterlyser i min fråga är att statsrådet snabbt lägger fram ett förslag om att höja beloppsgränsen för uttagande av kvarstående skatt, liksom gränsen för återbetalning av överskjutande skatt. Senast gränsen höjdes var den 1 januari 1975, då den höjdes till 25 kronor. Sedan dess har inflationen varit ganska våldsam. Jag har tittat på konsumentprisindex och det har stigit mer än fyra gånger sedan den 1 januari 1975, mer än fyrdubblats alltså. Den nuvarande låga gränsen innebär ju att utbetalning respektive inbetalning blir ett kostsamt förfarande. Regeringen tillträdde i oktober 1991. Det är angeläget att en justering av beloppsgränsen sker snarast möjligt. Jag skulle vilja ställa en fråga: Varför vill ett handlingskraftigt statsråd som Bo Lundgren vänta fyra fem år på att föreslå en väl motiverad höjning av beloppsgränsen?

Fru talman! Jag vill hänvisa till en proposition som statsrådet och regeringen lade fram i oktober i fjol om vissa uppbörds och indrivningsfrågor. I den propositionen tillgodosåg regeringen bankernas önskemål. De skulle tidigare göra skatteavdrag per kontohavare. Nu fick man möjlighet att göra skatteavdrag per konto. Räntor på minst 100 kr per konto skulle redovisas. Riksdagen beslöt enligt propositionens förslag. Detta har fått till följd att många barn kommer att få kvarskatt på några tior. Att hålla på och ta in småbelopp i kvarskatt är inget som skattemyndigheterna skall syssla med enligt min mening. Det är därför viktigt att beloppsgränsen snabbt höjs, så att skattemyndigheterna kan ägna sig åt viktigare uppgifter. Om det gjordes ett litet misstag i oktober 1992, då propositionen lades fram, borde detta givtevis rättas till så fort som möjligt. Jag återkommer till min vädjan till statsrådet Bo Lundgren att snabbt komma med förslag om höjning av den nedre gränsen för kvarskatt.

Fru talman! Det som statsrådet Bo Lundgren nu säger innebär ju att den höjning som gjordes 1974 och som trädde i kraft den 1 januari 1975 var alldeles för hög. Kan det verkligen vara rimligt?

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bo Lundgren även för svaret på denna fråga. Många människor är upprörda över förhållandena kring de s.k. fallskärmsavtalen. Det är väl knappast någon enskild fråga som under senare tid väckt så starka känslor hos många svenskar som avslöjandena om ingångna fallskärmsavtal. Det är förståeligt. Det är lätt att känna stark olust över vad som kommer fram. Här har personer i ledande ställning i bankföretag medverkat till jättelika förluster. När de har lämnat sitt arbete har de haft avtal som i många fall gett dem en otroligt bra ekonomisk situation. När jag ställde min fråga hade jag tillgång endast till tidningsuppgifter. Sedan dess har jag haft tillfälle att ta del av f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahls utredning. Jag vill beröra några saker i den utredningen som jag tycker är särskilt uppseendeväckande. Jag vet att statsrådet Bo Lundgren inte har haft något att göra med det som jag nu kommer att beröra. Det hände under den socialdemokratiska regeringens tid med Allan Larsson som finansminister. Vid årsskiftet 1990/91 hade den dåvarande styrelsen för Nordbanken ställt sina platser till förfogande. Finansminister Allan Larsson och den socialdemokratiska regeringen utsåg en ny styrelse med Björn Wahlström som styrelseordförande. De tre högsta cheferna i Nordbanken hade indirekt anmodats att lämna sina befattningar, även om de själva sade upp sig. De lämnade sina befattningar med omedelbar verkan. Samtliga hade generösa uppsägningsavtal. Cirka fyra månader efter uppsägningstidpunkten kom Björn Wahlström överens med de tre f.d. cheferna om mycket bättre förmåner än dem som skulle ha följt av en mycket välvillig tolkning av de ursprungliga anställningsavtalen. Totalkostnaden för Nordbanken blev uppemot 50 miljoner kronor. Det är synnerligen uppseendeväckande, milt uttryckt. Det är bra och absolut nödvändigt att ansvarsfrågan utreds ytterligare. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att här i riksdagen lämna en utförlig redogörelse så fort som advokat Rydbecks utredning är klar.

Fru talman! Jag tycker att statsrådet Bo Lundgren har tagit tag i denna fråga på ett bra sätt. Men hittills har det väl endast gjorts utredningar, och det är påtagligt svårt att komma från ord till handling. Man ställer sig frågan: Vilket ansvar har en styrelseordförande och en styrelse i övrigt? Vilket ansvar har revisorerna? Jag skulle kunna ställa fler sådana frågor. Det förefaller mig som om gällande lagstiftning nu kan vara i behov av en översyn. Jag vill ställa ytterligare en fråga till statsrådet, även om statsrådet inte svarade på min förra fråga, om statsrådet är beredd att ge en utförlig redovisning här efter advokat Rydbecks utredning. Min kompletterande fråga är följande: Är statsrådet beredd att medverka till en översyn av nu gällande lagstiftning, om det visar sig befogat? Jag tänker närmast på avtalslagen och bankrörelselagen, men även på andra lagar som kan bli aktuella i sammanhanget.

Fru talman! Jag tackar för att Bo Lundgren lovar att lämna en redovisning för det som kommer fram av advokat Rydbecks utredning. Det är värdefullt att dessa frågor verkligen tas upp till ytan, så att svenska folket får klart för sig att vi politiker verkligen vill ta tag i detta och så att sådana här saker inte kommer att upprepas alltför ofta i framtiden. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar bygger på en proposition och 21 motioner som omfattar ett flertal olika förslag och yrkanden, men lagutskottet lägger ändå fram ett enigt betänkande. Det kan i och för sig betyda att det kanske inte får så stor uppmärksamhet, eftersom det brukar vara debatterna i kammaren och konflikterna som får uppmärksamhet utåt. Men detta är ett mycket viktigt betänkande, inte minst för de barn som vi i lagutskottet har önskat att värna om.

Lagutskottet hade en stor hearing omkring dessa frågor. Mycket av det som vi i dag beskriver och våra ställningstaganden bygger på det som kom fram vid den utfrågningen. Även om vi formellt avstyrker alla de motioner som behandlas i detta betänkande, vill jag ändå understryka att det finns mycket som är tänkvärt i dessa motioner. Vi för tidvis långa resonemang omkring frågorna. Men utskottet anser att det mesta redan är tillgodosett. I en del saker delar vi i utskottet över huvud taget inte uppfattningen i motionerna. En del saker påkallar enligt utskottet inte något initiativ just nu från riksdagens sida. Familjerätten i Sverige har under de senaste 20 åren förändrats med flera beslut, inte minst på det område som handlar om vårdnad, umgänge och tvister omkring detta. Hur förfar man i vårdnadstvister när barnet och båda föräldrarna inte bor tillsammans? Det här är kanske den allra svåraste delen av familjerätten. Två grundidéer har legat bakom förändringsarbetet. För det första är det barnens bästa som skall stå i förgrunden. Det är barnens rätt till båda föräldrarna. För det andra: lagen skall i största möjliga mån ge föräldrarna möjlighet och rätt till umgänge och också stötta föräldrarna i deras strävan att lösa tvisterna om en gemensam vårdnad själva efter en separation. Så långt är allt gott och väl. Men det här är samtidigt ett bra exempel på ett område där lagstiftningen, möjligheterna att lagstiftningsvägen lösa konflikter, har sina begränsningar. En aldrig så effektiv och klok lagstiftning, aldrig så effektiva och kloka människor och instanser som träder in och försöker lösa eventuella tvister med hjälp av lagen kommer ändå till korta när människor inte accepterar lagen, inte accepterar domstolsutslag och framför allt inte kan se till barnets bästa. Man kan inte äga ett barn, heter det i en dikt. Jag tycker att det mest tragiska man kan se i den problematik som vi nu diskuterar är att barnet blir ett slagträ i en konflikt som för det mesta inte alls har med barnet att göra. Själva tvisten blir så uppslitande för barnet att det aldrig, oavsett utgången, kan sägas ha varit för barnets bästa, oavsett vad man sedan har för ambitioner i lagen. Som jag sade har de mest uppmärksammade fallen under den senaste tiden varit fall där umgängesrätten från den ena förälderns sida har utnyttjats, eller rättare sagt missbrukats, för att föra bort barn eller utsätta barn för övergrepp.

Om vi utgår från, som jag tror att vi alla gör, att barnen berikar livet för sina föräldrar kan man verkligen förstå den förtvivlan och desperation som många föräldrar känner, också morföräldrar resp. farföräldrar, om de avskärmas från kontakten med sitt barn och barnbarn. Jag skall nöja mig med att rent konkret peka på några saker som vi tar upp i betänkandet.

Utskottsmajoriteten pekar också på att det är viktigt att Sverige, om vi träffar avtal och ansluter oss till konventioner och vill att flera skall göra det, som nation själv lever upp till detta. Vi får inte fördröja eller konstra till den process som uppstår om ett barn enligt ett domstolsutslag eller någon annan lösning av en vårdnadstvist skall återföras till något annat land. Vi betonar också vikten av snabbare handläggning i alla de instanser som har att göra med tvistemål av den här typen, såväl hos de social myndigheterna som hos framför allt rätten. Vi tar upp frågan om barns ställning i mål om vårdnads och umgängesrätt. Jag tror att man kan gå vidare när det gäller möjligheterna att i större utsträckning höra barnet. I enlighet med den proposition som behandlas i betänkandet finns det också genom en ny lagstiftning en tydligare markering av att rätten måste beakta riskerna för övergrepp eller bortförande, när den tar upp mål om vårdnad och umgänge. En fråga som har diskuterats ganska mycket i utskottet handlar om de kunskaper som finns hos olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med eller skall besluta i dessa ärenden. Det gäller alltifrån socialassistenter till domare. Vi har diskuterat framför allt kring domarna, eftersom det finns ett krav i en motion på att man skall införa särskilda familjedomstolar. Utskottet avvisar detta krav, men framhåller att det är viktigt att den utbildning som nu har påbörjats i Domstolsverkets regi fortsätter. Det är också viktigt att Brottsförebyggande rådets forskningsresultat tas till vara när det gäller kunskaperna hos berörda yrkesgrupper. Denna process är långt ifrån färdig. Det finns säkert ytterligare saker som kan göras, både för att effektivisera och för att spetsa vapnen när det gäller lagstiftningen. En fråga man ställer sig inför framtiden är: Finns det något ytterligare som man kan göra för att undvika processer i sådana här mål? Vi har med stort intresse tagit del av det som Domstolsutredningen har kommit fram till om samarbetsavtal eller avtal utan domstolens inblandning. Denna utredning har nyss remissbehandlats och är nu föremål för övervägande i departementet. Vi ser med stort intresse fram emot de slutsatser som man kommer att dra, och vi förväntar oss naturligtvis förslag till riksdagen. Fru talman! Diskussionerna och arbetet kring dessa grannlaga frågor fortsätter säkert. Det har ett viktigt symbolvärde att utskottet lägger fram ett enigt betänkande i dag. Man önskar att detta faktum skulle kunna utgöra en signal till de föräldrar som tvistar om vårdnads och umgängesrätt, att riksdagen är enig om grundprinciperna i lagstiftningen. Det är barnens bästa och barnens rätt till båda sina föräldrar som skall gälla.

Fru talman! Jag vill med stor glädje understryka det som utskottets ordförande har sagt här, och det gör jag som representant för majoriteten i utskottet. Vi är väldigt glada för att vi kan lägga fram ett enigt betänkande för riksdagen i dessa viktiga frågor. Jag vill naturligtvis också yrka bifall till hemställan i betänkande LU22. De två huvudpunkter som regeringen lyfter fram i sin proposition är just det som Maj-Lis Lööw har betonat. Den första punkten är att man skall effektivisera förfarandet när ett barn har förts bort eller bortrövats. Det kan gälla både inom och framför allt utom landet. Det är väldigt arbetssamt för alla inblandade, såväl barn som föräldrar, när tiden bara går. Det är de skador som då kan uppstå som man vill undvika. Den andra punkten är att domstolen i än högre grad skall beakta risken för att barnet utsätts för övergrepp eller för att barnet bortförs, kvarhålls eller på annat sätt far illa. Rättens ansvar här för att ta hänsyn till det enskilda barnet poängteras verkligen i lagstiftningen. Utskottet har också uttalat att en möjlig väg att kanske pröva mera är att använda kontaktpersoner i dessa sammanhang. Det skulle underlätta att nå målet, att föräldrar så mycket som möjligt får umgås med sina barn, även under svåra förhållanden. Vi har också i utskottet haft en genomgång av många av de frågor som tas upp i motionerna. Diskussionen har varit djup och ingående. Jag vill än en gång understryka värdet av att vi är eniga i den här frågan. Utskottet gjorde en resa i höstas. Vi besökte bl.a. familjedomstolar i Australien. För min personliga del anser jag att det finns intressanta inslag i sådana domstolar, eftersom de gör det möjligt att ytterligare lyfta fram familjerättsfrågorna i vårt rättssamhälle, att skapa intresse och kanske litet status kring dessa frågor. Då kan kunniga och erfarna människor attraheras till familjelagstiftningen. Men vi är ännu inte mogna för familjedomstolar -- ett krav som har tagits upp i en motion -- enligt diskussionerna i utskottet. Det är helt klart. Men det finns intressanta inslag. Utskottets strävan är att oavsett familjeförhållandena se till barnets bästa. Man kan tyvärr kostatera att familjesituationen i vårt land många gånger är mycket splittrad och förhållandena blir alltmer komplicerade. Lagstiftaren kan då koncentrera sig på barnet och barnets relationer till båda sina föräldrar. Tyvärr kan vi inte nå hundraprocentigt fram till det mål som vi vill uppnå med lagstiftningen, vilket också Maj-Lis Lööw sade. Det krävs också att föräldrarna verkligen inte bara visar sin bästa vilja utan även i praktisk handling värnar om sina barns rätt till umgänge med båda föräldrarna. Utskottet är dock enigt om inriktningen att eftersträva barnets bästa i dessa situationer. Fru talman! Avslutningsvis vill jag återigen yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 22.

Fru talman! Frågan om olovligt bortförande av barn har varit föremål för många överläggningar här i kammaren. Den har engagerat företrädare för samtliga partier. Det är bra att så har skett, eftersom det är en fråga som upprör de flesta av oss. Barn skiljs från sina föräldrar, och trots att det finns domar kommer inte barnet till den förälder som har tilldömts vårdnaden. Därför tycker jag att det är bra att det har kommit ett förslag för att stärka situationen för de barn som hamnat i de oroliga vårdsnadstvisterna. Precis som Maj-Lis Lööw tog upp här tidigare, tror jag inte att vi kan gardera oss mot alla situationer. Det kommer tyvärr på nytt att inträffa att barn skiljs från föräldrar. Trots att det finns vårdnadsdomar som tilldömer den förälder som i detta fall bor i Sverige vårdnaden om barnen, kommer detta säkerligen att upprepas. För de föräldrar som trots allt hamnar i den situationen är det viktigt att lagstiftningsvägen och genom sociala insatser på alla sätt försöka att förebygga situationen, att göra det svårt för föräldrar att olovligen utföra barn ifrån Sverige, att underlätta och ge allt tänkbart stöd från samhället. Det är sådana åtgärder som vi kan vidta. Därför tycker jag att förslaget i betänkandet för saken framåt. Det som jag tycker saknas något i betänkandet och där man inte har kommit så långt är, som vi i tidigare motioner har efterlyst, just insatser för ett starkare stöd från svensk sida -- UD, socialförvaltningen eller, som har föreslagits, inrättande av en avdelning inom Socialstyrelsen eller någon annan central instans -- för att ge professionell hjälp till föräldrar som befinner sig i denna situation. På detta område finns det fortfarande brister. Det är viktigt att vi också uppmärksammar de fall då Sverige inte fullföljer sina förpliktelser. Jag tänker då på ett fall som nyligen var uppe i en domstol -- jag tror att det var i Göteborg -- där mamman tilldömdes vårdnaden efter att olovligen ha utfört sitt barn ifrån Frankrike, där pappan tidigare hade tilldömts vårdnaden. Det är viktigt att man ser detta från båda sidor, så att man inte ensidigt tror att svenska föräldrar hela tiden berövas vårdnaden, utan att det faktiskt också händer åt det motsatta hållet. Från svensk sida måste vi då vara beredda att respektera de lagar och domslut som finns i andra länder och inte försvåra. Andra frågor som tas upp i detta betänkande är umgängesfrågor, där representanter från samtliga partier i en motion har tagit upp hur man skall stärka barnens ställning just i umgängesmål. De rättsliga instanserna måste i mycket högre grad lyfta fram barnets rätt till sina föräldrar och barnets rätt att föra sin talan, så att det inte blir föräldrarätten som får dominera. Jag kan konstatera att vår motion inte har tillstyrkts, men samtidigt ser jag att positionerna har förts framåt. Man har i utskottet i stort understrukit våra krav, och man upprepar att måste ske förändringar här. Det skall inte finnas schablonmässiga domar som innebär att en ettåring eller tolvåring skall ha precis samma umgängesregler med den förälder som är tilldömd umgänge, utan man måste se det individuellt. Det finns och har tidigare funnits krav från utskottet som inte har lett till några förändringar. I betänkandet hänvisas till en pågående departementsutredning i vilken sägs att ett sådant förslag skall presenteras 1993. Vad jag har förstått har detta sedan länge hävdats. Det är väl bara att konstatera att ett förslag i den riktning som stärker barnens situation nu måste komma. En annan fråga som har tagits upp i samma motion, liksom i flera andra motioner, gäller utbildning av domare. Vi hade också tagit med kravet på utbildning av advokater. Men det anses att riksdagen inte har rätt att lägga sig i den typen av frågor. Men jag vill understryka att den frågan är lika angelägen. Man pekar i betänkandet på en rad insatser som har gjorts för att ge mer kunskap och utbildning till just domargruppen. Men jag kan konstatera att det i förhållande till behovet ändå är litet som sker och att det är svårt att få fram pengar till sådan verksamhet. Det krävs säkerligen betydligt mer än det som redan är på gång. Jag vill också bara kort kommentera den motion som Margareta Viklund har lagt vad gäller sammankoppling av incestärenden och vårdnadsmål. Förvisso är det som står i betänkandet sant, att redan nuvarande lagstiftning skall gardera att detta inte sker. Men samtidigt vet vi att de föräldrar som hamnar i situationen med misstanke om incest känner sig tvingade att låta sina barn umgås med den förälder som de befarar har begått incest med sina barn. Det gör att denna fråga är mycket grannlaga, och jag tror att den ändå kvarstår, även om lagstiftningen så att säga inte är ett hinder i vägen. Men det är viktigt att man följer den för att se till att dessa barn skyddas extra mycket. Slutligen vill jag ta upp frågan om umgängesresor, som finns med i detta betänkande. Det är ett gammalt krav som Vänsterpartiet många gånger har framfört, nämligen att föräldrar som bor väldigt långt ifrån det barn som man har umgängesrätt med och som kanske har dålig ekonomi, skulle få rätt till bidrag för att kunna fullgöra sin umgängesplikt och se till att det blir av att de träffar sina barn. Det finns också andra förslag från Karin Pilsäter på detta område som jag definitivt tycker kan beaktas, nämligen att man i stället skulle ge rätt att yrka skatteavdrag på grund av umgängesresor. För min och Vänsterpartiets del spelar inte det sätt på vilket man gör detta så stor roll. Det kan mycket väl vara på det sätt som Karin Pilsäter anför. Men det är viktigt att dessa frågor tas upp, och att man ser till att underlätta för den förälder som har umgängesrätt och som bor långt ifrån sitt barn. Det skall inte vara så, att föräldrar som vill använda sin umgängesrätt inte skall kunna göra det av ekonomiska skäl. Man pekar i betänkandet på att det fanns en departementspromemoria, som tack och lov stoppades därför att det fanns många dåliga förslag i den. I promemorian skulle också frågan om umgängesresor tas upp. Men i och med att det inte blev någon proposition om bidragsförskotten, menar jag att frågan om umgängesresor kvarstår. Jag hoppas att man från departementets sida kommer att ta upp dessa frågor, därför att det är viktigt att man löser dem. Till slut vill jag bara yrka bifall till betänkandet. Jag konstaterar att vi får fortsätta att arbeta med dessa frågor. Det känns definitivt inte så, att de är lösta i och med att vi har fattat beslut om de förslag som finns i betänkandet. Arbetet måste fortsätta.

Fru talman! I detta betänkande behandlas min och Kent Carlssons motion om stärkt skydd mot bortrövande av barn. I motionen pekar vi på den oro och rädsla som många mammor upplever när hotet har uttalats. Jag har vid ett flertal tillfällen träffat just dessa mammor, och jag kan inte med ord beskriva hur de upplever sin situation. De står nämligen under en psykisk press inför att deras barn skall tas omhand och föras bort någonstans där de inte kan få kontakt med dem. Genom de samtal som jag har haft har jag ändå fått en del klart för mig. Vad är det egentligen som spirar upp i en mammas huvud i en sådan situation? Det är åtskilliga frågor. Finns det över huvud taget någon förutsättning för att det skall bli ett bra umgänge mellan mig, pappan och barnet? Skall jag behöva leva i hemlighet därför att pappan har hotat med att röva bort barnet? Har jag i detta samhälle ändå inte rätt till ett bättre skydd inför det hot som jag står inför? Ja, det är några av de frågor som ganska direkt har ställts till mig. Fru talman! Jag tror inte att någon mamma vägrar att tillåta umgänget med pappan. Hon vet att barnets umgänge med både pappa och mamma är välgörande för dess fortsatta framtida utveckling. Men där vägran mot umgänge uppstår har det självklart sin grund i mammans rädsla för att helt förlora barnet genom ett bortrövande eller -- som jag skulle vilja uttrycka det -- ren kidnappning. Kan det vara rätt att en mamma döms att betala tiotusentals kronor därför att hon står inför just det uttalade hotet om att barnet skall rövas bort och föras till ett annat land? Jag anser inte det. Man skulle kunna orda ganska mycket om just dessa olika fall. Men jag skall för att knappa in på tiden nöja mig med att instämma i vad Maj-Lis Lööw konstaterade i sitt anförande. Det är positivt att utskottet har varit enigt. Det är positivt att frågorna förs framåt. Jag instämmer också i Eva Zetterbergs uttalande att det inte får stanna med detta. Arbetet måste fortsätta så att vi kan få en ordentlig lösning på problemet. Till sist, fru talman, beklagar jag att inte Bortrövade barns förening, en ideell organisation, har kunnat få det vi pekar på i vår motion, nämligen ett bidrag för att kunna stå till tjänst för dessa mammor, som verkligen behöver allt stöd.

Fru talman! Trots det relativt starka sociala samhälleliga skyddsnät som finns i Sverige far ändå många barn illa. De kan utnyttjas sexuellt av närstående vuxna. De kan leva i själslig och kroppslig vanvård och misshandlas dagligen, en del t.o.m. till döds. Ofta förekommer olika former av barnmisshandel samtidigt. Sexuella övergrepp mot barn är kanske det mest tabubelagda brott som finns. Både pojkar och flickor drabbas. Den faktiska förekomsten av barnmisshandel och sexuella övergrepp är okänd. Olika undersökningar från skilda länder visar att, under de senaste åren, 5--15 % av alla kvinnor och 3--8 % av alla män före 18 års ålder har utsatts för påtvingat sex av en vuxen. Trots föräldrars rätt till sina barn enligt föräldrabalken och barns behov av att ha båda sina föräldrar anser jag att barnets uppgifter och önskan i rättssammanhang måste ha stor betydelse, när barnet på olika sätt uttrycker dels att det utsatts för övergrepp, dels att det inte vill träffa en förälder. Det är också viktigt att man sätter tilltro till den persons uppgifter som känner barnet bäst och att man även tillmäter denna persons vittnesmål ograverad och full betydelse vid en rättslig prövning. Det måste anses fel och från barnets synpunkt helt rättsvidrigt att se på och bedöma incest som en vårdnadstvist, vilket man kan få intryck av ibland. Jag tycker att man i så fall ser alldeles för lätt på problemet och inte har trängt in i vad frågan egentligen gäller. Det går inte att dölja de svåra problem som incest innebär genom att se förbi de uppenbara signaler och vittnesmål som bl.a. barnet, den andre föräldern, daghemspersonal, lärare och andra ger. En fråga om incest får i rättsliga sammanhang inte göras om till en fråga om vårdnad. Det talas ibland om risken för falsk anklagelse när det gäller incest. Men enligt all tillgänglig litteratur är det ytterst ovanligt med falsk angivelse. Det enda fall som man känner till är en man, som gjorde en falsk angivelse om en påstådd incest mellan en kvinna och ett barn. Han erkände sedan att anmälan var falsk. Det finns nästan inte heller några kända fall utomlands. föräldrabalken är bra. Den innebär att beslutet om umgänge skall påverkas när det finns faktiska omständigheter som pekar på en risk för sexuella övergrepp. Det förslaget tillgodoser viktiga delar av kraven i min motion. Det är också viktigt att både utredare och beslutsfattare på alla nivåer, inklusive domstolar, har kunskaper så att de kan tolka barns brottsberättelser för att rätt kunna hantera dessa berättelser och barnens situation. Det är en katastrof för ett barn, då en incestmisstänkt förälder eller annan som har begått ett brott mot barnet frias i domstolen. Rättsväsendet och andra instanser som möter barn som far illa behöver ha kunskap om hur barn som är offer för sexuella övergrepp skall bemötas. Personalen vid barnavårdscentralerna, i den övriga primärvården och inom barnomsorgen bör så fort som möjligt få en ökad utbildning i hur man undersöker och upptäcker barn som misshandlas, inklusive utsätts för incest. De måste också läras att uppmärksamma symtom på psykiska problem hos både barnen och föräldrarna. Ett sätt att göra de misshandlade barnen synliga är att satsa mer på barnhälsovården, då ungefär 99 % av alla barn i förskoleåldern undersöks där med jämna mellanrum. Ytterligare ett sätt att hjälpa barn så att de inte far illa är att satsa på föräldrautbildning. Jag anser att den verksamheten måste få ökad status och erkännande från samhället. Frågan om barn som far illa måste ständigt hållas aktuell och på olika sätt bevakas. I det arbetet anser jag sammanfattningsvis. att barn såsom brottsoffer måste ges ökat stöd, att samarbetet mellan lokala och regionala organ måste bli bättre för att på ett bra sätt hjälpa barn som far illa, att tilltron till barns vittnesmål i rättsliga sammanhang måste öka, att incestfall inte skall bedömas såsom vårdnadstvister och att personal, poliser, psykologer, jurister, barnhälsovårdspersonal och andra som har att göra med barn i svåra situationer måste vara utbildade för den uppgiften. Fru talman! Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Jag gläder mig åt att utskottet har varit enigt.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att utskottet delar den upprördhet som har kommit till uttryck i Margareta Viklunds och i Nils Nordhs inlägg både när det gäller sexuella övergrepp mot barn och när det gäller det faktum att barn förs bort till annat land och aldrig mer får ses av den ena föräldern. Propositionen och det betänkande som vi nu behandlar rör just möjligheterna att med lagstiftningens och de rättsliga instansernas hjälp förebygga detta. Vi tror att instrumenten har blivit något spetsade. Jag vill även understryka att incest är en sak som skall lösas för sig i rättsliga sammanhang. Självklart får man inte lösa frågan om incest genom en vårdnadstvist. Därför har utskottet mycket starkt betonat att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att det finns risk för övergrepp för att det skall påverka umgängesbeslutet. Men man måste givetvis beivra incest som det brott det är.
Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Jag tror att det måste till en kombination av både lagstiftning och framför allt utbildning av socialtjänstemännen som handhar just dessa ärenden om bortrövande av barn och det hot som föreligger. Jag tror inte på enbart lagstiftning, utan jag tror mer på att utbildning och kunskap om olika kulturer skulle vara till nytta för oss i detta sammanhang.

Fru talman! Utskottets ställningstagande till det som vi reservanter anför skiljer sig inte så mycket i år från förra året då vi behandlade frågan om registrerat partnerskap för homosexuella, som ju är en av de viktigaste frågorna i detta betänkande. Det finns också en socialdemokratisk reservation om detta i betänkandet. Den enda skillnaden från förra året är väl att det har gått ytterligare ett år utan att det har hänt något i denna fråga. Såvitt jag förstår har vi den paradoxala situationen att det finns en tämligen bastant majoritet i denna kammare för att vi skall ha en lag om registrerat partnerskap för homosexuella. Ändå kommer vi inte till skott när det gäller ett förslag och ett beslut. Man kan ändå konstatera att utredningen tycks ha kommit loss från sina fastlåsta positioner, och det har utlovats ett betänkande från utredningen i höst. Så vi får väl se hur långt vi har kommit nästa år när vi skall behandla denna fråga. Vi anser fortfarande att det vore av stort värde om denna kammare faktiskt kunde fatta ett beslut som ger uttryck för att vi vill ha en lagstiftning i fråga om detta. Jag tror att det skulle kunna lösa många knutar i denna debatt. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen som går ut på att riksdagen skall uttala ett önskemål om att vi vill ha en lagstiftning. Med det anförda nöjer jag mig denna gång.

Fru talman! Jag vill först säga att jag är litet orolig för att jag kommer att överskrida de tolv minuter som jag har anmält, men jag skall försöka hålla mig inom rimliga tidsgränser. Under de senaste månadernas diskussion för eller emot en lag om registrerat partnerskap har jag som aldrig tidigare fått ta del av vad många människor har för funderingar omkring homosexualitet. Jag har själv lärt mig väldigt mycket som jag inte visste förut. Men jag har också insett att det finns väldigt mycket rädsla, tabun och myter kvar kring homosexualitet. Fru talman! Jag hoppas emellertid att vi i dag ska fatta beslut att införa rätt för homosexuella att ingå partnerskap, att vi skall ge samma rätt till likaberättigande som man gjorde i Danmark redan 1989 och som, om jag är rätt underrättad, man gjorde i Norge för bara två veckor sedan. Men även om vi gör det, återstår en bra bit för att lyfta bort alla fördomar och myter kring homosexualitet och homosexuella. Det behövs fortfarande mycket samtal om dessa frågor även i fortsättningen. Det behövs mycket forskning om homosex. Det är nödvändigt att lyfta fram homosexuella människor och deras verk och gärningar som förebilder för oss andra. Det behövs en lagstiftning som jämställer homosexuella med heterosexuella. Samtal ger möjlighet för den blockerade och rädda människan att ge ord åt sin rädsla och att få svar på sina frågor. Forskning ger respektabel kunskap, kunskap som kan slå hål på myter och fördomar. Fördomar måste slås hål på, om inte annat för att fördomar föder rädsla. En progressiv lagstiftning är nödvändig för att understryka samhällets syn, nämligen att homosexualitet är en fullt ut accepterad sexuell läggning. Jag har alltså haft många samtal om partnerskap för homosexuella under den senaste tiden, både muntliga och skriftliga. Många har varit uppmuntrande och uttryckt glädje och förhoppningar om framgång i arbetet med en partnerskapslag. En del brev och samtal har skett i något slags ''all välmening-anda'' men avslöjat en förvånansvärd okunskap om homosexualitet och homosexuella människor. Många tycks nämligen tro att man väljer vilken sexuell läggning man vill ha. Homosexuella har valt att vara homosexuella och får så att säga därmed skylla sig själva. Det är en intressant åsikt. Analogt med ett sådant resonemang måste ju vara att heterosexuella också en gång gjort ett medvetet val att vara just heterosexuella. Fru talman och ärade kammarledamöter! Jag undrar om en enda av oss kan ställa oss upp och säga att det är på det sättet, att vi har gjort detta val. Nej, naturligtvis inte. Ingen av oss, vare sig vi är homo eller heterosexuella, har valt vår sexuella läggning, och vi kan inte heller välja bort den. Sedan är det ju en helt annan sak att det för den homosexuelle kan ta tid och många gånger kan vara mycket svårare att inse och/eller acceptera sin sexualitet. Det vore ju naivt att tro att det är lika lätt att hitta sin sexuella identitet om man tillhör en liten minoritet som det är om man tillhör en övervägande majoritet. Att vara som man tror att alla andra är är naturligtvis mycket enklare än att vara annorlunda. Fru talman! Jag påstod tidigare att det behövs mer forskning om homosexualitet. Nu invänder kanske någon att vi redan vet tillräckligt och att det bara gäller att använda den kunskap som finns. Mot det vill jag invända att det behövs massor av doktorsavhandlingar inom olika områden som berör homosexualitet, om inte annat så för att kunskap skall spridas i vida ringar till många människor och för att myterna och fördomarna skall skingras. Det behövs litteraturavhandlingar som lyfter fram alla de författare som har varit homosexuella och vilkas verk vi gärna räknar in i den stora svenska litteraturen. Det behövs psykologisk och sociologisk forskning, både om homosexualitet och om barn till homosexuella. Det räcker inte med att det finns amerikansk forskning, som, för att ta ett exempel, visar att barn till homosexuella föräldrar inte blir annorlunda vare sig socialt, sexuellt eller på andra sätt än barn till heterosexuella. Det behövs medicinsk forskning för att kunna förebygga den överdödlighet som faktiskt fanns hos homosexuella även före hiv och aids. Det behövs teologisk forskning om homosexualitet och religion. Homosexualiteten måste bli synlig, bli synliggjord på alla plan, i alla sammanhang, i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Fru talman! Som ett led i detta och för att i möjligaste mån undanröja kvarvarande diskriminering, behöver vi en lagstiftning som ger de homosexuella, som så önskar, rätt att ingå partnerskap för att kunna legalisera sitt förhållande. Visst finns det ett välorganiserat och många gånger mycket militant motstånd mot partnerskap. Enligt dessa motståndare är det ingen hejd på allt elände som kommer att drabba vår nation när homosexuella får registrera sitt partnerskap. Den bild som målas upp är ett samhälle i total upplösning, där inga normer existerar, där en massa oskyldiga barn adopteras bort hur som helst och till vem som helst och där antalet homosexuella ökar lavinartat, så att det snart inte finns några sunda heterosexuella kvar för produktiv barnalstring. Det här motståndet utgår från en fundamentalistisk religiös grund. I en sådan har sexualitet inte något egenvärde, utan är bara till för barnalstring. Sexuell njutning blir legitim, dvs. tillåten, endast om den ursäktas med att vi ligger med varandra för att göra barn. Njutning för njutningens egen skull, kärleken för kärlekens egen skull är otyglat, farligt och syndigt. Eftersom homosexuell kärlek är improduktiv, dvs. inte kan resultera i barnalstring, måste den fördömas. Därifrån är steget mycket kort till det ursinniga angreppet på partnerskap. Partnerskap handlar om att ge två homosexuella människor rätt att legitimera sin relation. Genom ett partnerskap talar de två om för varandra och omvärlden att man älskar varandra och har för avsikt att framgent leva i ett parförhållande. Samhället å sin sida säger ungefär så här: Okej, ni är ett par med allt vad det innebär av förpliktelser och rättigheter gentemot oss och varandra. Vi skall behandla er lika, dvs. vi skall inte diskriminera er för er sexuella läggnings skull. Partnerskap innebär för det homosexuella paret ungefär vad ett äktenskap juridiskt och känslomässigt innebär för heterosexuella, bortsett från allt som har med barn och adoption att göra. Jag skall återkomma till den frågan. Jag har mycket svårt att förstå att detta skulle vara ett stort hot mot den bestående ordningen i samhället. Homosexualitet smittar inte. Det blir varken fler eller färre homosexuella med en partnerskapslag. Det är just nu inte aktuellt att ta upp frågan om adoptioner i anslutning till partnerskapslagen. Den måste utredas betydligt noggrannare dessförinnan. Däremot kan kanske en partnerskapslag bidra till att fördomar om homosexuella minskar. Fru talman! Om vi inför rätt till partnerskap händer förmodligen precis samma sak som har hänt i 1989, dvs. att några tusen homosexuella kommer att registrera sitt partnerskap och i övrigt händer ingenting. Danmark är väl varken mer eller mindre normlöst nu än det alltid har varit. Men förhoppningsvis innebär samhällets legitimering av homosexuella parrelationer att det blir litet lättare att leva som homosexuell i framtiden. Många homosexuella känner sig fortfarande tvungna att förneka sin sexuella läggning på grund av omvärldens intolerans och homofobi, till priset av både psykisk och fysisk ohälsa. Trots motståndet har homosexuellas likaberättigande med heterosexuella under de senaste tio åren debatterats i alltmer sansade ordalag. Det är bra. Men som jag sade tidigare: Ännu återstår mycket innan vi med fog kan hävda att all diskriminering är borta och att full jämlikhet råder mellan människor, oavsett om vi är heteroeller homosexuella. Vänsterpartiet har efter bästa förmåga sedan länge arbetat mot diskriminering och för partnerskap. Vi var det första parti som samlat slöt upp för likaberättigande. Att Partnerskapskommittén tillsattes var bl.a. ett svar på det arbetet. I vår motion L409 vill vi att riksdagen tar ett principbeslut nu. Vi vill inte invänta Men det finns också en flerpartimotion som innehåller ett färdigt förslag till lag. Eftersom det viktiga för oss inte är den exakta utformningen av lagtexten eller ens alla möjliga eller tänkbara rättsverkningar en sådan lag eventuellt kan ha, är det naturligt för oss att yrka bifall både till reservationen -- som är analog med kraven i vår motion -- och till motion L421, som alltså innehåller ett komplett förslag till lag om partnerskap. Här vill jag bara säga, för att undanröja alla möjligheter till missförstånd, att eftersom vanlig voteringsordning kommer att följas innebär det att vi i en första voteringsordning kommer att rösta för motion L421, även om det kan tyckas att vi därmed indirekt röstar mot vårt eget förslag. Om den motionen skulle falla kommer vi att rösta för den socialdemokratiska reservationen, eftersom den också kräver ett principbeslut nu. Jag menar att det faktiskt inte fanns någon anledning att till allt detta ha en egen meningsyttring som säger nästan precis samma sak. Fru talman! Det är nu 20 år sedan, det var alltså redan 1973, som riksdagen uttalade att ''en samlevnad mellan två parter av samma kön är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel samlevnadsform''. Många viktiga och bra förändringar för homosexuella har skett under de senaste decennierna. Frågor som berör homosexuella debatteras nu öppet här i riksdagen, av massmedierna och allmänhet. Allmänhetens inställning till homosexuella och homosexuell samlevnad har blivit betydligt mer tolerant och förstående. En del av de diskriminerande inslag som funnits i lagstiftning och myndighetsregler har tagits bort. Skräckvisionen av samhällets totala upplösning efter en partnerskapslag omfattas bara av en liten grupp människor. Men när argumenten tryter tar man gärna till det där med de stackars barnen. Jag menar att det är att lägga ut dimridåer och gömma sitt fördömande av homosexualiteten i sig genom att låtsas att man bara ser till barnens bästa som skäl för ett nej till partnerskap. Jag tycker att det vore ärligare att diskutera sakfrågorna var för sig. Nu gäller sakfrågan: Skall homosexuella par ha rätt att legalisera sitt förhållande eller ej? Skall vi verka för att diskrimineringen av homosexuella försvinner ur lagstiftningen eller vill vi ha kvar den? För oss i Vänsterpartiet är svaret självklart. Homosexuella skall få möjlighet att legalisera sitt förhållande. Till den andra sakfrågan. En partnerskapslag tar inte upp vare sig frågan om rätt till adoption eller rätt till insemination för ensamstående. Om diskussionen om partnerskap ibland är rätt infekterad är det ett intet mot vad frågan om adoptioner är. Men när vi nu vet hur lång tid det kan ta att bryta igenom vanföreställningar, fördomar och myter, anser vi att det finns starka skäl att redan nu påbörja ett utredningsarbete om homosexuellas rätt att adoptera, även om man inte med fog kan påstå att det finns en bred majoritet i denna fråga. När det gäller adoptioner är det många olika frågor som måste genomarbetas. En sådan utredning skulle faktiskt kräva en hel del av den forskning jag efterlyste i början av det här anförandet. Utredningar kan, om de är bra, vara en viktig murbräcka mot okunskap och i sig bidra till attitydförändringar. Och inte ens de som är uttalat mot homosexuellas rätt att adoptera borde vara mot att frågan om homosexuella och barn blir ordentligt och förutsättningslöst genomlyst. Jag yrkar alltså bifall även till meningsyttring nr 2

Fru talman! Som företrädare för utskottets majoritet vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande LU36. I betänkandet tas sex motioner upp som behandlar äktenskaps och sambolagstiftning. Där ingår också kravet på registrerat partnerskap. En motion om makes förfoganderätt över fast egendom behandlas liksom en motion om rätt till ålderspension vid bodelning och ytterligare en motion om frivilliga samlevnadsavtal. Utskottets majoritet har valt att avstyrka samtliga motioner. Nästan samtliga motioner behandlar områden som är under utredning, vilket utskottet också har hänvisat till som sitt motiv för att i dag inte ta ställning till frågorna i sak. Frågan om registrerat partnerskap och frivilliga samlevnadsavtal behandlas av Partnerskapskommittén, vars arbete pågår. Det är med respekt för såväl sakfrågans omfång som kommitténs rätt att utan föregripande få avge sitt betänkande som samtliga partier i majoriteten står bakom att vi i dag inte skall ta ställning utan avvakta det pågående kommittéarbetet, vilket också är tradition i riksdagsarbetet. När det gäller rätten till ålderspension vid bodelning, som tas upp i motionen, behandlas frågan av den nu arbetande pensionsarbetsgrupp som är tillsatt av regeringen. Vi anser att även detta arbete bör få bli färdigt. Det finns ytterligare en motion. Den gäller makes förfoganderätt till fast egendom. Utskottet anser här att den nuvarande lagstiftningen tillräckligt tillgodoser detta behov. I frågan om registrerat partnerskap finns det olika uppfattningar hos utskottsmajoriteten. Men vi är i de olika partierna överens om att denna fråga är så pass omfattande och krävande att det finns anledning att ha ett bättre underlag inför beslutet. Utskottet har tidigare hanterat frågan på precis samma sätt. Det gjorde också riksdagen förra gången denna fråga var uppe till behandling under pågående utredning. Vi tycker att det finns anledning att behandla frågan likadant i dag. Utredningens förslag förväntas komma någon gång under hösten. Det finns då också ett stort material som vi kan diskutera sakligt. Det är på denna grund som majoriteten har valt att hänskjuta frågans behandling till ett senare skede. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande LU36.
Fru talman! Jag vill inte på något sätt undanhålla kammaren möjligheten till en sakdiskussion om en partnerskapslag. Om vi nu fattar ett principbeslut kommer den sakdiskussionen att ske. Det går inte att argumentera emot ett principbeslut i dag med att man inte skulle få en sakdiskussion. Ett principbeslut är ett uttalande om att riksdagens majoritet ställer sig bakom att en lag införs, precis som man har gjort i Danmark och Norge, och själva sakbehandlingen sker därefter. Jag tycker i ärlighetens namn att man inte ens skall låtsas att vi på något sätt med våra förslag skulle förhindra en sakdiskussion. Det har ju också funnits rikliga tillfällen för Holger Gustafsson och andra att gå in i den sakdebatt som nu förts ett bra tag i press och på andra sätt. Det är inte alltid bra med traditioner bara för att de är traditioner. Ibland är det viktigt att bryta traditioner. En viss förmåga till flexibilitet kan vara bra, Holger Gustafsson, även för Sveriges riksdag. Det finns alltså inte skäl att till varje pris fortsätta denna stelbenthet och vara fullkomligt beslutsoförmögen därför att en utredning är tillsatt.
Fru talman! Det är klokt att i en sådan här fråga avvakta en ordentligt genomgång. Så har majoritetspartierna bedömt det hela. Vid de genomgångar som skett och diskussioner vid en hearing om Danmark och Norges förslag har det framkommit bl.a. att kanske bortåt 280 olika lagrum påverkas av en sådan lagstiftning. Med detta vill jag ha sagt att det är en mycket omfattande genomgång. Partierna har gemensamt bedömt att det i en fråga av denna dimension finns skäl att vänta och hantera frågan på detta sätt.
Fru talman! Det är detta som är så beklagligt. Genom att innan beslutet fattas arbeta sig igenom varenda tänkbar rättsverkan går det att förhala beslutet nästan hur länge som helst. Jag sitter själv med i kommittén. Jag tycker att Partnerskapskommittén försöker att göra ett gediget arbete. Jag menar inte på något sätt att det arbetet är bortkastat. Men jag beklagar verkligen att man gör denna logiska kullerbytta och argumenterar mot att nu fatta ett principbeslut genom att ta upp de problem som finns och som har med olika rättsverkningar att göra. Jag beklagar att de fyra regeringspartierna inte vågar eller vill, för det är naturligtvis vad det handlar om, lyssna till den starka opinion som finns i landet och som kräver ett avskaffande av den kvarvarande diskrimineringen mot homosexuella.
Fru talman! Det ytterligare förslag som Vänsterpartiet har framfört om en utredning om möjligheter att adoptera barn i detta sammanhang gör att frågan får ett ännu större omfång och blir ännu viktigare. Jag vill hänvisa till att majoriteten av partierna i utskottet i likhet med i det föregående ärendet, som vi diskuterade tidigare, nämligen frågan om barns bästa och barns situation, bedömer att denna fråga är viktig. Den är så viktig att vi vill ha ett omfattande underlag. Vi kan inte underskatta vare sig det första eller det andra steget. Detta är grunden till att vi även denna gång vill avvakta. Det är inte bara traditioner, utan det är viktigt att vi har ett bra underlag innan vi tar denna diskussion.

Fru talman! Jag vill inte på något sätt förringa värdet av att vi får ett bra förslag. Man skall självfallet använda all sin klokskap. Men om vi skall vara uppriktiga, Holger Gustafsson, så har väl klokskapen i många stycken tagits till intäkt för att förhala frågans behandling. Att det funnits ett sådant intresse inte minst i det parti som Holger Gustafsson företräder tycker jag inte att han skall sticka under stol med. Vi menar att det både för utredningens skull och för regeringens behandling av det resultat som utredningen så småningom leder fram till, och när regeringen t.ex. skall välja remissinstanser och bestämma hur lång remisstiden skall vara osv., är av betydelse att man vet att det finns vad jag tidigare kallade för en bastant majoritet i riksdagen. Det finns också önskemål om att att få ett lagförslag på bordet. Man borde därför kunna skynda på processen. Att hänvisa till att finns 280 lagrum i vilka man måste göra konsekvensändringar -- i det flesta fall kanske enbart byta ut ett begrepp eller ett ord -- är också något av den obotfärdiges förhinder. De kan man förmodligen ändra ganska smidigt så småningom. Ta inte detta med barnen och ett eventuellt adoptionsförfarande till intäkt för att förhala denna fråga. Vi är ju alla överens om att den frågan inte skall behandlas nu. Det handlar om att skapa det rättsliga skydd som ett registrerat partnerskap kan ge. Det finns en del praktiska och juridiska problem som man inte kan lösa inom ett samboförhållande. Jag tycker att det är en rättvisefråga att man i de homosexuella relationerna får en sådan möjlighet. Det behöver man inte alls moralisera över på något sätt.
Fru talman! Jag nämnde i mitt huvudanförande att det finns olika syn på den här frågan hos utskottets majoritet också. Det vill jag inte på något sätt dölja. Men det tycker vi är en grund för att avvakta utredningens resultat. Vi är helt överens inom partierna om att detta. Vi vill också på det sätt som är tradition i vår riksdag, oavsett vilken regering som har tillsatt en kommitté, avvakta och ha respekt för kommittéarbetet och de resultat som kommer fram. Det tycker vi är särskilt angeläget eftersom det finns olika syn och olika mening i den här frågan.
Fru talman! Det är ju så, Holger Gustafsson, att vi kommer att få ett förslag om registrerat partnerskap. Det var senast ärkebiskopen som konstaterade det i en intervju. Det kommer att bli ett beslut om ett registrerat partnerskap i denna kammare så småningom. Om vi nu vet att vi vill ha det och skall ha det, skall vi också på olika sätt understödja den process som gör att vi kommer fram till det.
Fru talman! Även om det kommer ett förslag, och det är mycket sannolikt att det är så, tycker vi att omfattningen och konsekvensen av detta är så betydelsefull att vi inte bara vill konstatera detta. Vi vill se innehållet också. Vi vill se vad det handlar om i det material och det förslag som kommer, för att kunna diskutera detta i utskottet innan vi går till riksdagen med ett förslag. Det finns också all anledning att frågan får behandlas av regeringen på traditionsenligt sätt utan pekpinnar från riksdagen.

Fru talman! Redan 1973 uttalade denna kammare att samlevnad mellan personer av samma kön är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. Det här uttalandet har senare följts upp i olika beslut i riksdagen. Vi har fått en antidiskrimineringslag, en lag om homosexuella sambor och det har gjorts andra uttalanden som markerar riksdagens avståndstagande från särbehandling eller diskriminering av homosexuella. Alla dessa beslut måste ses som positiva för oss som är och betraktar oss som homosexuella. Förutom att ta bort en del av sådana regler som varit orättvisa för oss homosexuella, har det säkerligen också medverkat till att skapa en mer accepterande inställning till homosexuella och homosexuell samlevnad. Är då allt bra som det är? Nej, definitivt inte! Fortfarande finns i svensk lagstiftning och i andra regler som följer av den, sådant som direkt diskriminerar homosexuella. Vi kan inte söka bostadsbidrag tillsammans, vilket heterosexuella par kan. Vi får inte låta våra sambor bli förmånstagare om vi är statligt anställda. Homosexuellas organisationer kan utestängas från att hyra lokaler och annonsera i tidningar om sin sociala verksamhet. Homosexuella kan omplaceras eller sägas upp från sina arbeten på grund av sin sexuella läggning, utan att lagstiftningen lägger några större hinder i vägen. Listan kan göras ännu längre och visar att det ännu återstår en hel del att göra för att åtminstone staten och riksdagen skall leva upp till sina uttalanden om att homosexuell samlevnad och homosexualitet är något acceptabelt ur samhällets synpunkt. Den allvarligaste diskrimineringen av homosexuell samlevnad finns trots allt på det äktenskapsrättsliga området. Man kan likna den svenska lagstiftningen på det här området vid en trestegsraket. Det första steget är att bilda par. Man behöver inte nödvändigtvis bo ihop. Där råder det full frihet för både heterosexuella och homosexuella par att ingå relationer. Man har då få juridiska skyldigheter mot varandra. Steg nummer två i den svenska äktenskapslagstiftningen innebär att om man vill flytta samman i en gemensam bostad och därigenom få delar av sin samlevnad juridiskt reglerad finns sambolagarna som ger parterna viss trygghet vid separation eller dödsfall. Detta gäller oavsett om man lever i ett homosexuellt eller ett heterosexuellt samboförhållande. Orättvisan inträder om man som homosexuellt par vill ta nästa steg -- det tredje steget i trestegsraketen -- och juridiskt och moraliskt knyta ihop sina påsar riktigt ordentligt. Det heterosexuella paret kan låta viga sig och i ett slag omfattas av en mängd juridiska rättigheter och skyldigheter. Det homosexuella paret är utestängt från denna möjlighet. I stället tvingas det homosexuella paret in i en juridisk djungel där mängder av avtal skall tecknas och där man ändå inte kan garantera sin partner ett fullgott skydd. Jag tycker att det är en skam för staten och riksdagen att man så länge tillåtit denna orättvisa och diskriminerande lagstiftning gentemot homosexuell samlevnad. I dag har riksdagen möjlighet att leva upp till sina principiella uttalanden genom att besluta om en lag om partnerskap för homosexuella. En sådan lag skulle inte bara ge det homosexuella paret alla de juridiska rättigheter och skyldigheter som ett heterosexuellt par kan få vid äktenskap, dvs. fullständig trygghet vid bodelning och arv. En rad andra regler som diskriminerar homosexuella par i försäkringar, bostadsbidrag och annat skulle också kunna tas bort i samband med detta. Men minst lika viktig är den signal som ett beslut om lag om partnerskap skulle innebära. För det homosexulla paret skulle det vara ett bevis för att landets lagstiftande församling accepterar och t.o.m. bejakar den kärlek som två personer av samma kön kan känna för varandra. Det skulle vara ett bevis för att homosexuell kärlek är någonting lika fint som heterosexuell sådan. Det skulle ge många homosexuella råg i ryggen att öppet våga visa sin läggning och sin kärlek till en person av samma kön. Gentemot allmänheten skulle det också vara en betydelsefull signal om att homosexuell samlevnad inte är något konstigt. I Danmark fick man sin partnerskapslag 1989. Till årskiftet hade ungefär 1 500 par låtit registrera sitt partnerskap. Danmark var därmed det första land i världen som tog steget mot full jämställdhet mellan homosexuell och heterosexuell samlevnad. I förrförra veckan beslutade så det norska stortinget och dess bägge kamrar om att införa en lag om registrerat partnerskap. Norge blir därmed tvåa i världen med att stadfästa en sådan liberal syn på människors kärlek och samlevnad. Men dessa framsynta och radikala länder är inte ensamma. I Nederländerna diskuteras nu en liknade lagstiftning. I Finland har deras Familjekommission föreslagit en sådan lag, och det finns en flerpartimotion som också kräver stiftande av en partnerskapslag. På Island, som har legat långt efter på det här området, håller man nu på med en genomgång av hur det isländska samhället behandlar homosexuella och hur en eventuell lagreglering av homosexuell samlevnad skulle kunna se ut. Varför tvekar då Sveriges riksdag, trots att vi i många sammanhang brukar framhålla Sverige som ett framsynt och liberalt land? Det hänger självfallet samman med frågan om sexualitet och homosexualitet. Många har svårt att formulera sig och diskutera frågor som rör dessa områden. Jag kan ha en viss förståelse för det, även om jag inte tycker att Sveriges riksdag med det som utgångspunkt skall hindras att verka för för jämställdhet mellan landets olika medborgare. För en del finns s.k. kristna värderingar som gör att de aktivt försöker hindra en mer liberal syn på människors samlevnad. Jag tänker då givetvis på den svenska politikens kristna fundamentalister och extremister -- kristdemokraterna. Med en vrång och snäv tolkning av den heliga skrift gör de allt som står i deras makt för att förhindra och stoppa en likaställning för homosexuella och heterosexuella. Även om jag stark ogillar deras inställning och tolkning av det kristna kärleksbudskapet är det upp till dem om de i sina kristna samfund praktiserar denna. Men när de försöker föra över detta på den världsliga makten -- den svenska staten -- blir jag rädd. Jag kommer att göra allt som står i min makt för att stoppa dem. Kristdemokraterna menar att deras tolkning av Bibeln skall ligga till grund för svensk lagstiftning på detta och en rad andra områden. Hade de varit ett parti som verkat i Iran eller något annat muslimskt land skulle vi ha kallat dem för fundamentalister. Vi skulle kollektivt ha fördömt deras försök att göra religiös lag och tolkning av vissa heliga skrifter till allmän lag. Kds hänvisning till vissa stycken i Bibeln och allmänna dogmer om äktenskapet som något förbehållet man och kvinna är just ett uttryck för kristen fundamentalism och bristande respekt för individen och för ett modernt demokratiskt samhälle. Att det finns andra synsätt inom den kristna världen -- en betydligt mer humanistisk och generös inställning till homosexuell samlevnad -- tycker jag att bl.a. ärkebiskop Gunnar Wemans första uttalande som ny ärkebiskop vittar om. Han stöder tanken på ett registrerat partnerskap för homosexuella. Fru talman! På riksdagens bord finns i dag ett komplett förslag till lag som skulle ge homosexuella samma juridiska rättigheter och skyldigheter som ett heterosexuellt par som väljer att ingå äktenskap. Riksdagen har i dag alla möjligheter att undanröja en stor diskriminering som drabbar homosexuella. Att lagutskottets majoritet valt att ducka och hänvisa till sittande utredning är, som jag ser det, ett sätt att slippa bekänna färg i denna viktiga fråga. Inte minst framgick det av det som majoritetens företrädare här sade att man knappast vill diskutera sakfrågan, trots att det är den som är intressant. Man gömmer sig bakom utredningen. Vi vet att utredningens majoritet redan har tagit ställning för en lagstiftning om registrerat partnerskap. Det som man nu håller på med är såvitt jag förstår att finslipa på lagtexterna. Om riksdagen i dag inte tar ställning för ett registrerat partnerskap för homosexuella, är risken stor att frågan skjuts upp för lång tid framöver. Kds välkomnar säkerligen detta och kommer antagligen att göra allt för att stoppa frågans behandling. Det gäller definitivt i den regering där man sitter tillsammans med tre andra partier. Tyvärr kan man nog förmoda att ett förslag från den nuvarande regeringen därmed aldrig kommer att föreläggas riksdagen. Ett bevis för att det är så, även om kds i olika sammanhang brukar säga att man inte vill särbehandla och diskriminera homosexuella, är vad som förekommit i frågan om bostadsbidrag. Jag har förstått att det är kds agerande i regeringen som har gjort att vi inte har fått något förslag som jämställer homosexuella par med heterosexuella par. Också det allmänna valet 1994 kan innebära att frågan skjuts framåt i tiden. Tyvärr har inget parti -- möjligtvis med undantag av Vänsterpartiet -- visat sig berett att i en valdebatt stå upp för lika rättigheter även för homosexuella. Det enda sättet att garantera att denna orättvisa avskaffas är att riksdagen i dag beslutar om en lag om registrerat partnerskap. Ett alternativ, även om jag inte tycker att det är lika bra, är att riksdagen -- såvida den inte vill gå så långt i dag -- gör ett principuttalande och beställer en sådan lagstiftning från regeringen, oavsett vilken sammansättning denna har nu eller i framtiden. Jag tror att ett principuttalande, om man nu inte är beredd att gå direkt på lagstiftning, som jag har föreslagit tillsammans med 13 andra riksdagsledamöter, kan vara av värde just därför att vi vet att även om utredningen kommer med ett förslag om lag om registrerat partnerskap, kommer det sedan efter sedvanlig remissbehandling att liksom tidigare stoppas i en byrålåda på något departement. Även om det skulle finnas krafter i regeringen som är för framläggande av ett förslag, är jag övertygad om att ledamöterna från kds kommer att se till att denna byrålåda låses. I annat fall hotar man väl med att lämna regeringen. Socialdemokraterna samt av en oberoende ledamot här i kammaren. Det lagförslag som finns i motionen är i princip identiskt med den lagstiftning som Danmark infört och som Norge har beslutat att införa. De farhågor som funnits om att samtliga s.k. rättsverkningar som en sådan lag skulle kunna få inte är ordentligt utredda stämmer inte. Socialstyrelsen har utrett frågan. I Norge och Danmark har man gjort liknande genomlysningar, men man har konstaterat att det är ett näst intill omöjligt arbete att göra en fullständig kartläggning av rättsverkningarna. I bägge dessa länder har man i stället konstaterat att detta inte är något stort problem. Problemet är i stället huruvida den politiska viljan finns att fullt ut jämställa homo och heterosexuell samlevnad. I Danmark och även i Norge fanns den viljan. Förhoppningsvis finns den också i Sverige. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till motion

Fru talman! Frågan om registrerat partnerskap för homosexuella berör och upprör uppenbarligen många. Även om den diskussionen är märkvärdigt frånvarande här i kammaren i dag, tror jag att det inte bara för mig utan för alla som har varit med i denna diskussion är uppenbart att den berör och upprör många. Det har kommit många brev och telefonsamtal från människor som tycker att förslaget som sådant är upprörande. Varför tycker människor det? Jag tror att var och en som blir upprörd över tanken på att homosexuella skulle få registrera sitt partnerskap borde fundera över sin egen reaktion. Jag tror att det har att göra med att alla frågor om sexualitet är svåra för oss. De berör oss i vårt innersta, handlar om känslor och relationer som vi kanske över huvud taget inte vågar eller orkar förhålla oss så medvetet till. Det handlar också om vår egen sexuella identitet.

Äktenskap eller i det här fallet partnerskap handlar om två olika saker. Det handlar om ett praktisk och enkelt sätt att reglera många förfaranden i samhället, t.ex. arvsfrågor, men det handlar också om symboler -- att inför omvärlden och inför sig själv visa att det gäller ett förhållande som man är beredd att satsa på för livet. När man betraktar äktenskap, samliv och över huvud taget samlevnadsformers utveckling i samhället, finner man att det rent allmänt sker en förskjutning från en tonvikt på att reglera ekonomiska transaktioner och arv till att äktenskap och samlevnadsformer alltmer blir uttryck för och grundar sig på kärlek mellan människor. Det finns bara en enda rimlig konsekvens av det beslut som riksdagen fattade redan 1973 om att homosexuellas kärlek är lika acceptabel som heterosexuellas, nämligen att ta steget fullt ut och lagstifta om ett registrerat partnerskap för homosexuella. Jag vill instämma i de synpunkter som Kent Carlsson och Elisabeth Persson har framfört. Varför klarar vi i Sverige inte med det som man har orkat med i våra grannländer Danmark och Norge? Man hänvisar i den märkliga diskussionen -- eller rättare icke-diskussionen -- i dag från utskottsmajoritetens sida till att det pågår en utredning. Det är ganska vanligt att vi i riksdagen hänvisar till utredningar, men man måste också fundera över vilken funktion en utredning fyller. Ibland är utredningar pådrivande i samhällsutvecklingen, men ibland är de bromsklossar. Det är min bestämda uppfattning, efter att utifrån ha betraktat kommitténs arbete, att den framför allt fyller funktionen av att vara en bromskloss. Man gör det krångligare för sig än vad det behövde vara. Det framgår i ljuset av den lagstiftning som har genomförts i Danmark och i Norge. Jag tror att det i kommittén finns ledamöter som gärna vill dra ut på arbetet och krångla till det, inte därför att man egentligen är så oerhört ängslig över att man inte kan överblicka alla lagstiftningskonsekvenser, utan därför att man i grunden är negativ till förslaget att homosexuella skall få rätt till registrerat partnerskap. Jag tycker, fru talman, att man är feg när man i debatten här i dag gömmer sig bakom formella argument och över huvud taget inte berör sakfrågorna, som om det inte vore dessa som i grunden ligger bakom. Gustafsson, som helt har undvikit att diskutera sakfrågan: Skall man tolka det så, att Holger Gustafsson och hans partikamrater fullt ut delar uppfattningarna i motion L421? Man har ju inte anfört några som helst argument emot denna motion. Skall vi tolka det så att det egentligen finns ett stöd för bifall till denna motion? Jag tycker att det vore rimligt att få ett svar på den frågan. Fru talman! Jag vill instämma i yrkandet om bifall till motion L421. Jag instämmer också i förslaget i

Fru talman! Jag tycker att Annika Åhnberg tar upp en mycket intressant aspekt på partnerskap, när hon pekar på vad det innebär just för att normalisera ett förhållande. Jag håller fullkomligt med Annika Åhnberg om att det här är viktigt. Normen i vårt samhälle är faktiskt tvåsamhet. Oavsett vad vi tycker om det, om vi tycker att det är bra eller dåligt eller likgiltigt, så är detta normen. Människor som tycker om fasta normer borde ju därmed göra allt för att även homosexuella skulle få normalisera sitt förhållande. Jag tycker att det är bra att Annika Åhnberg har tagit upp just den poängen. Men sedan vill jag något kommentera det Annika Åhnberg säger om att kommittén har bromsat arbetet att få fram en partnerskapslag. Ja, det är rätt så till vida att vissa ledamöter i kommittén har verkat bromsande. Men trots alla problem som partnerskapskommittén har haft, av olika slag, vill jag ändå poängtera att kommitténs arbete inte är bortkastat, eftersom majoriteten av ledamöterna i kommittén hela tiden har haft som mål att lägga fram ett förslag till lag om partnerskap. Det beklagansvärda är att efter senaste valet och efter regeringsskiftet, då man förändrade kommitténs sammansättning, har en del ledamöter ihärdigt satt klackarna i golvet och på alla sätt försökt bromsa upp arbetet. Men jag vill fortfarande hävda att kommittén som helhet inte har haft för avsikt att bromsa arbetet.
Fru talman! Jag ber om ursäkt, om det framstod som om jag uttryckte en negativ uppfattning om hela kommittén. Det var säkert en konsekvens dels av att jag uttryckte mig slarvigt, dels av att jag, som jag sade, bara har kunnat betrakta kommitténs arbete på avstånd.

Sverige däremot har, vad jag kan förstå, valt ett mycket mera komplicerat sätt att gå fram och också ett sätt som har fördröjt arbetet. Men, som sagt, det var inte min mening att avge någon sorts helhetsomdöme om kommitténs arbete. Jag ber än en gång om ursäkt, om det framstod så.
Fru talman! Jag tycker inte alls att Annika Åhnberg har uttryckt sig slarvigt. Det hon sade var just precis detta att den som betraktar kommitténs arbete utifrån kan få ett intryck av att kommittén har verkat bromsande. Dess värre är det nog precis det intrycket som har givits, och jag tycker att det var bra att det sades här, så att jag fick möjlighet att poängtera att trots alla problem i kommittén finns där en positiv vilja hos en majoritet att komma framåt. Men vad skall folk få för uppfattning om riksdagen och riksdagens arbete? Man vet att här finns en majoritet för partnerskap, man man kan iaktta hur utredningar och andra organ ger intryck av att inte rätta sig efter denna majoritet. Dess värre tycker jag att inlägget från regeringsföreträdaren Holger Gustafsson bidrar till den totala förvirringen. (Talmannen: Jag erinrar om att repliken gäller
Fru talman! Annika Åhnberg frågade huruvida det finns något slags gillande av motionen L421. Jag kan bara säga ytterligare en gång -- jag nämnde det i mitt huvudanförande -- att utskottets majoritet har avstyrkt samtliga motioner, för att få ett fördjupat underlag i kommitténs arbete. Det är det besked jag har att ge. Det är tydligt, och jag vill bara upprepa det jag sagt tidigare: Samtliga motioner är avstyrkta, och motivet för det är att vi vill invänta ett mera fördjupat material. Det är alla oförhindrat att i det sammanhanget också titta på de motioner som här ligger och bedöma dem tillsammans med kommitténs arbete.

Fru talman! Som ordförande i Partnerskapskommittén vill jag här endast ge en lägesbeskrivning av arbetet. Det kanske inte är brukligt att göra, men med tanke på det engagemang och det intresse som många visar denna fråga gör jag det här. Det är bättre att redovisa fakta än att ge utrymme för spekulationer och rykten. Kommitténs majoritet har tagit ställning för en lag om partnerskap för homosexuella. De regler som gäller för äktenskap skall gälla med undantag för adoption och internationell giltighet i länder som ej har infört partnerskapslag. Ett lagförslag är i praktiken klart. Vi har sagt nej till att partnerskapet skall gälla andra hushållsgemenskaper. Motiven går jag inte in på här. De kommer att redovisas i det justerade betänkandet. Vi har i stort sett gått igenom äktenskapets rättsverkningar, vilket var ett mycket omfattande och svårt arbete på grund av rättsdatabasens bristande tillgänglighet och kvalitet. Genomgången gav stöd för att det endast är de två nämnda undantagen som behöver göras i en partnerskapslag. Vi har varit i Danmark och tagit del av de danska erfarenheterna av deras partnerskapslag. Vi har gjort ett försök att utvärdera lagen om homosexuella sambor, men genomgången av själva regelverket är ännu inte gjord. Det bör diskuteras hur denna genomgång bör samordnas med Statskontorets genomgång av sambolagstiftningen, för att undvika dubbelarbete och för att kunna genomföra denna del av det uppdrag som kommittén har utan onödigt dröjsmål. Slutlig justering av de färdiga delarna av utredningen, dvs. förslag till partnerskapslag, redovisning av äktenskapets rättsverkningar och ställningstagande till hushållsgemenskapsfrågan, kan göras vid långsammanträde i slutet av september. Den redovisning av arbetsläget i kommittén som jag lämnar här bör kunna vara vägledande för riksdagens ledamöter i den kommande voteringen. Själv kommer jag som kommittéordförande och därmed part i målet att lägga ner min röst. Det beslut riksdagen tar här i dag blir givetvis vägledande för kommitténs fortsatta arbete. Skulle reservationen vinna i voteringen, ser jag det inte som ett misstroende mot kommitténs arbete utan som ett uttryck för det angelägna i att utan dröjsmål föra denna fråga i hamn.
Fru talman! Jag tackar för redovisningen av kommitténs arbete och tidsplan. Jag känner ändå en viss oro, även om jag är övertygad om att ordföranden i kommittén jobbar på som bara den och verkligen försöker få fram ett förslag till lag som alltså skulle komma till hösten. Men det intressanta är: Vad händer därnäst? Det är detta som vi har försökt diskutera här i dag. Var kommer utredningsförslaget att hamna? Jo, det hamnar hos regeringen rent formellt, men vad kommer att hända sedan? Blir det i det läget något förslag från den regering där bl.a. Barbro Kan Barbro Westerholm i dag garantera att om utredningen kommer med ett förslag om partnerskapslag så kommer också regeringen att lägga fram ett sådant förslag för riksdagen? Det är den oron vi känner som vill ha en sådan lag, att även om det blir ett positivt utredningsförslag så kommer det sedan att gömmas någonstans, därför att det är politiskt känsligt inom regeringen. Framför allt är det de fundamentalistiska kristdemokraterna som sätter sig till motvärn. Det är en fråga till Barbro Westerholm. Och kan Barbro Westerholm också kommentera risken för förseningar? Vad jag har förstått, finns det ett motstånd i kommittén mot att komma fram med ett positivt förslag, alltså ett förslag till lag om partnerskap.
Fru Talman! Majoritetssituationen är redan klar. Den fortsatta behandlingen i regeringskansliet är det inte min sak som ordförande i kommittén och som riksdagsledamot att sia om. Med tanke på hur det brukar göras med utredningar antar jag att det blir en remissbehandling och att man sedan använder sig av remissvaren. Men jag kan inte svara för regeringen.
Fru talman! Nej, jag kräver inte att Barbro Westerholm skall företräda regeringen på det sättet eftersom hon inte är statsråd. Folkpartiet har såvitt jag förstår på sitt landsmöte ställt sig bakom det här kravet. Som folkpartistisk riksdagsledamot måste även Barbro Westerholm medge att det finns en stor risk för att det med tanke på regeringens sammansättning inte kommer att bli något förslag. Det finns inte bara en stor risk -- det är i princip ett faktum. Trots att utredningen har ett positivt förslag om en lag och trots att remissinstanserna säger ''Hurra! Vi vill ha en sådan här lagstiftning'' finns det en blockering i regeringen. Eftersom vi är medvetna om de blockeringar som kds utgör i detta sammanhang gäller min fråga till Barbro Westerholm om det inte vore bättre att i dag besluta om en lag eller alternativt att skicka en beställning till regeringen. Oavsett regeringens sammansättning, dvs. om kds finns där och bromsar eller inte, har riksdagen då beställt en lag. Det måste vara ett oerhört stöd för kommittén och för ordföranden i kommittén. På det sättet skulle man också kunna få denna fråga ur världen. Jag tycker att det vore bra för frågan i sin helhet om vi gjorde ett principställningstagande.
Fru talman! Jag har i mitt inlägg redovisat hur jag kommer att göra vid voteringen. Min ytterligare kommentar är att Folkpartiet liberalerna vid sitt landsmöte hösten 1990 tog ställning för ett partnerskap. Vi har också ställt upp på den utredning som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen våren 1991.
Fru talman! Såvitt jag förstår löser Barbro Westerholm sitt dilemma genom att avstå i voteringen. Anser Barbro Westerholm att det vore till förfång för utredningen och för sakens fortsatta behandling om riksdagen här gjorde det som den är satt att göra, nämligen att i ett konkret beslut tala om vad den tycker?
Fru talman! Vår tidsplan förändras inte av riksdagsbeslutet här i dag. Ni andra har tagit upp det faktum att ett beslut i dag kan ha en viss påverkan på regeringens hantering av frågan. För min utredning gäller precis samma tidsplan.

Fru talman! Jag är i likhet med flera andra talare litet förvånad över debatten, därför att den som Annika Åhnberg sade är en icke-debatt. Man debatterar inte innehåll utan mer form. Det är litet uppseendeväckande att kds säger att man vill se förslaget från utredningen innan man kan ta ställning. Det är ju ett principuttalande Maj Lis Lööw har begärt! Vi skall ta ställning till om vi är för eller emot registrerat partnerskap. Jag är en av undertecknarna av motionen L421. Jag vill här och nu uttala mitt stöd för den. Jag vill också passa på tillfället att som anhängare av partnerskap och medlem av utredningen i likhet med Elisabeth Persson berätta om saker som händer utanför detta hus i frågan. Elisabeth Persson talade om att det finns myter och rädsla. Jag kan tillägga att det finns okunskap. Det tycker jag att man också kan se i debatten här i kammaren i dag. Jag har den senaste tiden fått erfara hur motståndarna mobiliserar. Vi utsätts nu inte enbart för den typ av lobbying som är vanlig här i riksdagen, utan också för en annan och mycket obehagligare typ av lobbying. Man hotar i ljuset av religionen och under ett slags kristen täckmantel. Vi som är förespråkare för registrerat partnerskap hotas och förbannas. Det är således ganska grumliga uppfattningar och idéer som nu frodas bland vissa av motståndarna till partnerskapet. Jag undrar när jag hör dagens ickedebatt vilka de verkliga skälen till att vi inte tar ställning här i dag är. Man kan fundera över om dessa grumliga uppfattningar också finns representerade i den här kammaren. Det är människosynen som förenar oss som förespråkar partnerskap i utredningen, dvs. Vänsterpartiet. Det är egentligen inte så konstigt. Vi kan i andra sammanhang se hur Moderaterna, Centern och kds har en annorlunda, mycket mer reaktionär syn på människor. Alla människors lika värde, alla människors lika rätt att leva, älska och bo ihop -- möjligen med den restriktionen att det inte får skada någon annan -- är ledstjärnan för majoriteten i utredningen. Konstigare än så är det inte. I en artikel i Svenska Dagbladet för ett tag sedan gick en av kammarens ledamöter till angrepp mot Elisabeth Persson och mig för att vi skrivit under motionen och samtidigt var medlemmar i utredningen. Det är inte alls konstigt att vi har gjort så. Som vi har hört Barbro Westerholm redovisa blir utredningen klar i höst. Men vad händer sedan? Det blir möjligen en remissomgång, men vad händer sedan då? Med tanke på regeringens sammansättning kommer det ingen proposition. Maj-Lis Lööw trodde att det kommer en proposition och sade att det blir registrerat partnerskap. Det blir det möjligen om vi får en annan regering, men inte med denna regering. Jag är alldeles övertygad om att kds inte kommer att ändra sig oavsett hur många faktum som kommer på bordet. Moderaterna och Centerpartiet kommer knappast heller att ändra sig. Det är därför den debatt som kds för i dag är en skendebatt för majoriteten. Det är därför det är så viktigt vad som händer i omröstningen här i dag. Jag vill uppmana kammarens ledamöter att i första hand rösta på motion L421 och i andra hand på reservation 1. Jag vill uppmana de osäkra att följa Fru talman! Jag vill för egen del yrka bifall i första hand till motion L421 och i andra hand till reservation 1.

Fru talman! Bakom det betänkande som vi nu behandlar ligger en rad motioner som på olika sätt berör äktenskaps och sambofrågor. I en flerpartimotion, undertecknad av representanter för fem partier, framförs önskemål om en skyndsam lagstiftning om registrerat partnerskap. I en motion framförs dessutom kravet att homosexuella skall ha rätt att adoptera. Det är som jag ser det ingen skillnad i sak på de motioner som har väckts nu och de som behandlades här i riksdagen för ett år sedan. De är fortfarande lika komplicerade och därmed föremål för utredning. Precis som vid det tillfället är Holger Gustafsson de fyra regeringspartiernas talesman i denna debatt. Jag vill understryka att Holger Gustafsson därmed talar för samtliga de fyra borgerliga partierna i den fråga vi behandlar här i dag. Det är värt att understryka. Jag är nämligen alldeles övertygad om att Kent Carlsson hade motionerat om att vi skall lagstifta omedelbart även om hans parti hade suttit i regeringsställning i dag. Detta hade han gjort trots att det sitter en utredning och arbetar med frågan. Men det socialdemokratiska partiet skulle knappast vara med om att lagstifta innan den utredning som man själv har tillsatt har lagt fram ett fullödigt beslutsunderlag. Det socialdemokratiska partiet skulle inte ens ha motionerat i en sådan fråga. Men nu befinner sig socialdemokraterna i opposition, och då gäller uppenbarligen åtminstone delvis andra regler. Därför kan jag bara svara att det som Holger Gustafsson har yrkat på gäller för alla oss i de borgerliga partierna. Vi har från utredningens ordförande fått höra att utredningen snart är klar. När utredningen är klar och i sedvanlig ordning har remissbehandlats finns det anledning att också ta ställning i själva sakfrågan. Barbro Westerholm säger att majoriteten i utredningen har tagit ställning för en lag om registrerat partnerskap. Det finns anledning att ta ställning till frågan när det förslaget har lagts på riksdagens bord, dvs. när förslaget har remissbehandlats. Barbro Westerholm säger också att det hon har sagt bör vara vägledande för riksdagens ställningstagande. Jag tycker också att det kan vara så. Då finns det anledning att avvakta det som utredningen, som leds av Barbro Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 36.
Fru talman! Jag trodde att Per Stenmarck hade läst de motioner som hade väckts. Det är en väsentlig skillnad i år mot förra året och året dess förinnan. Då krävdes principuttalanden i de motioner som hade väckts och behandlats i lagutskottet och sedan i kammaren. Motion L421 är ett resultat av att riksdagen inte har kommit till skott. Det är därför det finns ett fullödigt lagförslag i den motionen. Den får gärna läsas, och där finns även specialmotiveringar till lagförslaget. Vidare till frågan om det skulle ha hänt något om vi hade en socialdemokratisk regering. Ja, det tror jag. En socialdemokratisk regering skulle knappast ha den hindrande faktor kds i sig. Den oro vi känner som förespråkar en partnerskapslag är att den nuvarande regeringen, med kds däri, aldrig kommer att lägga fram ett förslag. Även i små frågor Per Stenmarck, t.ex. bostadsbidragsregler, är Kds en starkt hindrande faktor. Det intressanta är det som Annika Åhnberg och andra har sagt, nämligen att detta är ett slags icke debatt. Inte ens Per Stenmarck går in i sakfrågan. Det vore intressant att få höra vad Per Stenmarck och Moderaterna tycker i själva principfrågan. Är det rimligt att ge homosexuella tillfälle till lagreglerad samlevnad? Sedan kan man alltid diskutera hur lagparagrafer skall utformas. Vad tycker Per Stenmarck i själva principfrågan? Det vore mycket intressant att få hör.
Fru talman! Låt mig först och främst säga att jag har all respekt för Kent Carlsson och andras engagemang i denna fråga. Jag borde ha sagt redan i mitt inledningsanförande att det finns all anledning att reagera med kraft när majoritetens talesman i denna fråga liknas vid, som Kent Carlsson har sagt vid två tillfällen, en kristen fundamentalist utan någon förståelse för de homosexuellas situation. Så är det absolut inte. Nu gäller det om det skall göras ett slutligt ställningstagande i sakfrågan nu eller om vi skall avvakta den utredning som har jobbat i några års tid och som tillsattes av det parti som Kent Carlsson representerar. Utredningen tillsattes av Socialdemokraterna, och det finns all anledning att undra när ni senast var beredda att köra över en utredning som ni själva hade tillsatt för att snabbare kunna driva igenom ert eget ställningstagande? Vi har hört från Barbro Westerholms sida att det finns ett fullödigt lagförslag. Låt oss då få det på riksdagens bord, och låt oss komplettera med alla de andra lagändringar som måste göras innan vi gör ett slutligt ställningstagande. Jag tror att vi hade agerat så i andra situationer, och det finns all anledning att agera så även i denna fråga.
Fru talman! Det är kanske svårt för den högt ärade ledamoten Stenmarck att förstå att om utredningen kommer fram till ett lagförslag, och ställer sig positiv till ett registrerat partnerskap, kommer den nuvarande regeringssammansättningen att innebära att det inte kommer att läggas fram någon proposition från regeringens sida. Med en socialdemokratisk-folkpartistisk-centerpartistisk regering har jag mer anledning att tro att det skulle komma en proposition med anledning av ett sådant utredningsförslag. Jag är därför ganska lugn. Men vi som förespråkar partnerskap känner oro just för att vi ser att utsikterna för ett lagförslag från kommittén, när det läggs fram till hösten, efter remissbehandling kommer att läggas i en låst byrålåda. Det är därför vi vill utöva denna påtryckning. Jag tycker uppriktigt sag att det är märkligt att det inte går att få något som helst uttalande från vare sig från Per Stenmarck eller Holger Gustafsson om vad de tycker i principfrågan. Politiken handlar om att tycka i principfrågor, med utgångspunkt i en människosyn osv. Det handlar givetvis också om lagteknik osv. Vad tycker Per Stenmarck i principfrågan? Är det rimligt att homosexuella skall förnekas de juridiska rättigheterna och skyldigheterna? I dag utestängs de homosexuella från en rad av de villkor som gäller för heterosexuella. Är det rimligt att om något skulle hända en statligt anställd homosexuell person att han inte skulle få ha sin käresta som förmånstagare, osv.? Det finns många sådana exempel. Jag vill gärna höra några synpunkter i principfrågan. Tyvärr gäller replikskiftet Per Stenmarck. Men jag står för uppfattningen att kds i dessa frågor... (Talmannen: Jag får erinra om att repliken gäller Per Stenmarck anknöt till mitt debattinlägg om kds. Jag har uppfattningen att kds i dessa frågor beter sig som fundamentalister och tyvärr övertolkar den heliga skrift.
Fru talman! Jag tänker inte ge mig in i en spekulation om hur olika regeringskonstellationer skulle ha agerat i denna fråga. Man räknar med att utredningen skall vara klar till hösten. Därefter skall den behandlas som alla andra utredningar, dvs. den skall ut på remiss, frågan skall behandlas i regeringskansliet och därefter kan vi i riksdagen göra ett ställningstagande i själva sakfrågan. Jag vill understrycka att det är viktigt att få fram det fullödiga beslutsunderlaget innan vi gör ett slutgiltigt ställningstagande, eftersom vi vet att det rör sig om ändrad lagstiftning i en lång rad andra ärenden. Det vore utomordentligt olyckligt att komma med pekpinnar i dag om hur vi skall agera i denna fråga. Det är klokt att avvakta en ordentlig genomgång av ärendet. En ordentlig genomgång kan vi faktiskt endast få genom att låta den utredning som fortfarande arbetar med frågan få arbeta i lugn och ro.
Fru talman! Jag kan i likhet med Kent Carlsson konstatera att Per Stenmarck gömmer sig bakom formen och diskuterar inte principen. Var står Per Stenmarck i principfrågan? Skall alla människor behandlas lika? Har alla människor samma värde? Per Stenmarck undrade hur situationen skulle ha varit med en socialdemokratisk regering. Jag kan försäkra att en socialdemokratisk regering skulle ha följt ett majoritetsbeslut från en utredning. Vi har dessutom ett kongressbeslut i frågan. För oss är det inga problem. Men problemet är för denna regering, med fyra partier, att tre partier är emot och ett parti är för. Efter en sådan här remissomgång, som naturligtvis får ett blandat resultat, beror ju på frågans art, är det upp till politikerna att fälla det avgörande beslutet. Tror Per Stenmarck, eller över huvud taget någon i denna kammare, att den nuvarande regeringen i det läget lägger fram ett förslag?

Fru talman! Det går naturligtvis, Per Stenmarck, att säga att det finns en liten poäng i det resonemang som framfördes tidigare, nämligen att det inte är vanligt att fatta beslut under det att en sittande utredning arbetar. Men om Per Stenmarck hade vågat lyssna på denna debatt, som faktiskt har pågått ett tag i massmedia, hade han märkt att det inte är en partnerskapslags olika rättsverkningar som är den avgörande frågan. Man kan skulle kunna säga att det nu handlar om om man är för eller emot. Jag kan inte inse att Partnerskapskommitténs arbete, som handlar om att belysa olika rättsverkningar, är avgörande för om man skall vara för eller emot likaberättigande för homosexuella, för eller emot partnerskapslag. Om Partnerskapskommittén kommer fram till att man i ett visst lagrum inte skall ta hänyn till den sexuella läggningen men att man skall göra det i ett annat, kan det inte vara avgörande för om man i grunden skall vara för eller emot en partnerskapslag, om man skall vara för eller emot fortsatt diskriminering av homosexuella. Huvudfrågan i dag är att ta ställning till hur riksdagen skall ställa sig till principbeslutet: Skall vi ge uttryck för den majoritet som finns här, eller skall vi inte göra det? Skall det i så fall ske under något slags formell täckmantel med hänvisning till utredningen? Jag tycker, Per Stenmarck, att det vore tragiskt att försöka ge sken av att traditionerna är så viktiga att man inte kan agera flexibelt och annorlunda i det här synnerligen annorlunda ärendet. Dessutom har vi fått kommitténs ordförandes ord på att för kommitténs arbete betyder ett ja till partnerskapslag -- ett principuttalande i dag -- bara att man känner att man har det i ryggen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att undersöka de olika rättsverkningarna. Självklart skall frågan stötas och blötas inom och utom kammaren när förslaget är klart.
Herr talman! Per Stenmarck frågade om socialdemokraterna i majoritetsställning här i kammaren skulle kunna tänka sig att köra över en sittande utredning. Det var ju just därför jag ställde frågan och fick svar av Barbro Westerholm: Utredningen skulle inte på något sätt känna sig överkörd av att kammaren tar ett beslut i frågan. Det vore renhårigt att man fattade ett sådant principbeslut. För alla dem i den borgerliga regeringen som är oroliga inför beslutsvåndan -- den är ju uppenbar -- någon gång i framtiden, vill jag påpeka att vi då är i det läget att vi har ett färdigt lagförslag som faktiskt ger utrymme för betydligt aktivare riksdagsinitiativ. Då, om inte förr, får Folkpartiet komma ut ur buskarna och bekänna färg i den här frågan.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp två frågor så här i avslutningen av debatten. Man har diskuterat om man kan köra över en sittande utredning. På det utskottsområde där jag arbetar -- justitieutskottet -- fattade riksdagen för ungefär en och en halv månad sedan ett principbeslut som innebär att man frångår en sittande utrednings arbete. Det gällde frågan om villkorlig frigivning som Straffsystemkommittén undersöker. Per Hellsvik, hade inte tålamod att vänta till hösten, då den utredningen är färdig. Någon princip som säger att man ständigt måste invänta en utredning finns alltså inte. Det kan ju hända att man anser att det är principiellt och politiskt viktigt att markera en inställning. I den här frågan kräver ju inte minoriteten i utskottet att man skall frångå utredningen genom att man uttalar en annan uppfattning än majoriteten i utredningen. I fallet med den villkorliga frigivningen var beslutet mycket konkret och kostar skattebetalarna ca 215 miljoner kronor per år; där kan man tala om att köra över en utredning. Slutligen vill jag säga något om den fråga som jag gärna hade debatterat med de kristdemokratiska ledamöterna här i kammaren. Det gäller synen på människan och hur ett modernt demokratiskt samhälle skall förvaltas. Vilken lagstiftning skall man ha? Skall den grundas på vissa extrema stycken av den heliga skrift, eller skall den ha en mer humanistisk och liberal utgångspunkt? Tyvärr har vi inte fått några svar från kristdemokraterna här i kammaren. Det är synd; det hade varit roligt att få en sådan debatt. Jag kan förstå varför: En del av de uppfattningar som vissa kds-ledamöter har och som kds som parti företräder i frågor som gäller homosexualitet, aborter etc. kanske inte är så bra att lyfta fram i offentligheten.
Herr talman! Jag begärde ordet för replik på det som Elisabeth Persson sade. Jag har följt hela debatten, eller åtminstone mycket stora delar av den. Jag har lyssnat på hela debatten i dag och försökt följa den i massmedia. Det har onekligen varit en mycket omfattande debatt -- åtminstone under den senaste tiden. Är man för eller emot, frågar Elisabeth Persson. Jag tycker att det kan finnas anledning att ta ställning till det när vi kan studera hela det underlag som så småningom kommer att finnas i den här frågan. Nu är det ju så, som vi har fått höra av utredningens ordförande, att det uppenbarligen finns en majoritet i utredningen som säger ja till ett registrerat partnerskap. Det får vi respektera oavsett vad vi tycker om det. Men det finns uppenbarligen också en minoritet. Det finns de som kommer att författa reservationer och ha andra inställningar i frågan. Det finns all anledning att lyssna till dem också. Därefter, när vi får möjlighet att väga samman alla ställningstaganden och synpunkter, kan vi göra ett personligt ställningstagande; det är jag inte beredd att göra i dag.

Herr talman! Jag vill bara i korthet yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande LU37 med hänsyn till, som det står i betänkandet, att arbetet pågår i regeringskansliet och bereds med skyndsamhet. Vi vill därför inte föregripa detta utan låta ärendet ha sin gång. Tack!

Herr talman! Människan är människans värsta fiende, men också människans bästa vän. De orden fälldes av den svenska läkaren Christina Doctare i samband med en utfrågning i utskottet för nästan precis en månad sedan. Utfrågningen var föranledd av ett par motioner om situationen i Bosnien Christina Doctare arbetar i Kroatien på uppdrag av Världshälsoorganisationen, och hon gav en utförlig redogörelse av situationen i det forna Jugoslavien -- om ett krig som överträffat alla våldshandlingar som kan begås och som brutit mot alla konventioner, det gäller båda sidor. Utskottet hörde också läkaren Birgitta Wetterdahl som hade besökt Kroatien på uppdrag av internationella Röda korset för att göra en bedömning av hjälpbehovet. Birgitta Wetterdahl redogjorde för det program för psykosocialt stöd som internationella Röda korset och kroatiska röda halvmånen driver tillsammans. Programmet behöver förstärkas med fler socialarbetare, psykologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor. Dr Wetterdahl sade också att den viktigaste uppgiften för personalen var att upptäcka de människor som behöver omedelbart, kvalificerat stöd. Det betyder också att personalen måste vara väl förtrogen med flyktingens språk, traditioner och kultur. Därför bör man använda huvudsakligen lokal personal. På grund av den höga arbetslösheten är det ingen svårighet att få tag på lämplig personal. Christina Doctare gjorde samma bedömning. Hon berättade också om det officiella muslimska samhällets åtgärder för att stödja de kvinnor som blivit våldtagna i kriget. Varje fredag upprepas budskapet att dessa kvinnor är hjältinnor i kriget och att deras barn är muslimska barn som skall tas om hand inom det muslimska samhället. Christina Doctare påpekade också att det inte bara var kvinnor utan också barn och män som utsatts för tortyr och våldtäkt. Stor hjälp måste satsas på barnen, som är utsatta och utnyttjade. Männen måste också få hjälp med att återupprättas. De lider oerhört av att inte ha kunnat skydda sina kvinnor mot tortyr och våldtäkter. Christina Doctare framhöll också att man, för att kunna hjälpa dessa utsatta människor, måste arbeta på flera olika nivåer. Vad som främst behövs är hjälp på plats. Det har företrädare för både den kroatiska och den bosniska regeringen sagt. Man behöver framför allt ekonomisk hjälp. Välutbildad personal har man redan. Många av de drabbade kvinnorna, barnen och männen varken vill eller orkar fly. De som gör det måste naturligtvis få hjälp, men Christina Doctare gör bedömningen att det är oerhört svårt för kvinnorna att ange sina upplevelser som grund för asylansökan. Däremot, menade hon, kan möjligheten till överföring av flyktingar till Sverige vara av stort värde. Det var då, herr talman, som det kändes besvärande och svårt att höra Christina Doctare betona vikten av att flyktingar kan överföras på kvot, för samtidigt fanns ju vetskapen att regeringen föreslår en sänkning av flyktingkvoten. 2 000 personer. I det budgetförslag som vi nu också behandlar står det att ''för att åstadkomma flexibilitet bör de medel som finns budgeterade på anslaget för överföring av flyktingar läggas samman med den del av ersättningarna till kommunerna som avser kvotflyktingar''. Så långt är jag med. Men vad har departementet räknat på -- på nuvarande 2 000 eller på det som Invandrarverket enligt budget skall planera för, nämligen 1 250 personer? Jag frågade de borgerliga utskottsledamöterna om de kunde förklara hur man hade räknat och vad flexibiliteten bestod i, men det kunde de inte förklara. Nu har utskottets kanslipersonal räknat fram att den egentliga överföringskostnaden i budgetförslaget motsvarar en överföring av 1 800 personer, en minskning med 200 personer jämfört med nuvarande kvot. Några större flexibla resurser finns alltså inte, utan det är skillnaden mellan 1 250 Det är alltså den fria ramen för s.k. flexibla hjälpinsatser som regeringen skall diskutera med UNHCR? Men regeringen säger också, trots minskningen, att överföring av flyktingar till Sverige utgör en betydelsefull flyktingpolitisk insats. Varför då denna minskning? Det blir kanske mer resurser i kompletteringspropositionen. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt för Sveriges trovärdighet och för Sveriges internationella agerande att föregå med gott exempel. Det är olyckligt att regeringens passiva flyktingpolitik låter människor med svaga skyddsbehov resursmässigt tränga ut mer angelägna kvotflyktingar. Vi anser att det går att omprioritera resurserna så att nuvarande kvot kan bestå. När vi socialdemokrater talar om en aktiv invandrar och flyktingpolitik handlar det om en helhetssyn. Det handlar om insatser inom utrikes , handels och biståndspolitiken för att på sikt och i samarbete med andra länder kunna påverka grundorsakerna till flykt. Det krävs en vilja att se orsaker. Det går inte att bara se symtom. Det krävs en vilja att samordna resurser och insatser mellan världens länder. Vi vill förebygga flyktingskapet genom bistånd, genom internationell konfliktlösning och genom en politik för full sysselsättning och social rättvisa. Att det är ett oerhört svårt och komplicerat arbete visar inte minst situationen i det forna Jugoslavien. Ansvaret vilar tungt på FN och EG-länderna när det gäller att åstadkomma verklig vapenvila och fred. Klarar inte världssamfundet det så har förtroendet för FN och dess fredsbevarande arbete fått sig en rejäl knäck. Svårigheterna att samarbeta länder emellan visar sig också i att de nordiska länderna ännu inte lyckats finna former för en gemensam nordisk invandrar och flyktingpolitik. Vi anser att Sverige aktivt bör delta i arbetet för en europeisk samordning av asylpolitiken. Vare sig Sverige blir medlem i EG eller ej är det omöjligt att föra en egen flyktingpolitik, isolerad från övriga länders. Herr talman! Det är ingen överdrift att säga att den svenska flyktingpolitiken befinner sig i kris, både politiskt och ekonomiskt. Vi måste föra en flyktingpolitik med klara regler som är förståelig för svenska folket, för annars kommer lögner och myter att frodas tillsammans med främlingsfientlighet. Flyktingpolitiken kräver också kunskap och insikt hos dem som skall fatta beslut. Det krävs förmåga och mod att stå för svåra avvägningar och beslut. Det krävs initiativ och handlingskraft -- inte den passiva politik vi i dag har. Den nuvarande flyktingpolitiken är svårbegriplig. Den kostar samhället mycket pengar, ibland alldeles i onödan. Ett exempel på regeringens oförmåga och ovilja att fatta beslut i rätt tid gäller visumtvånget för vissa delar av det forna Jugoslavien. Invandrarverket ville redan i början av juni förra året att regeringen skulle införa visumtvång, men det dröjde ända till oktober innan regeringen förmådde fatta beslut. Under den tiden hade det hunnit komma ca 30 000 kosovoalbaner. Med den tid det tar innan ärendena är slutbehandlade kommer kostnaden för det svenska samhället att bli ca 4,5 miljarder kronor. De långa handläggningstiderna förorsakar också stora kostnader. Det har gjorts, och görs, ansträngningar för att förkorta handläggningstiderna. Men ett helhetsgrepp om ärendehanteringen och flödet saknas. Med den erfarenhet som i dag finns borde man kunna förutse och förhindra att flaskhalsar uppstår. Det senaste hindret för att få ned kostnaderna för förläggningsverksamheten är att Polisen inte hinner med att sköta avvisningarna. I dag finns det ca 4 000 personer på förläggningarna som skall avvisas. Här behövs det snabba åtgärder innan förläggningskostnaderna åter rusar i höjden. Nu har Utlänningsnämnden äntligen kommit upp till en godtagbar beslutskapacitet, och vad händer då? Jo, visserligen säger Birgit Friggebo i budgetförslaget att det finns starka skäl att behålla nuvarande tillfälliga personalstyrka för att man skall kunna bibehålla den beslutskapacitet som finns nu. Utlänningsnämnden får ändå inte de medel som behövs. Det behövs 70 miljoner. Men Utlänningsnämnden får endast 50 miljoner, för statsrådet skall återkomma senare med ett nytt anslagsäskande. Varför kan Utlänningsnämnden inte redan nu få besked om att den tillfälliga nu utbildade och inskolade personalstyrkan kan användas budgetåret ut? Det kostar pengar att rekrytera och utbilda personal. Skulle mot förmodan personalen inte behövas, är arbetsbrist ett skäl för varsel och uppsägning. I vår partimotion kräver vi socialdemokrater bl.a. Vi anser att Invandrarverket skall tllföras 50 miljoner kronor. Men vi kräver att regeringen lägger fram förslag om hur de här medlen skall användas, inkl. de lagändringar som eventuellt kan behövas. Med ett ökat beslutsfattande hos Invandrarverket och Utlänningsnämnden kan förläggningsanslaget därmed minskas. Vi anser att regeringens flyktingpolitik saknar planering och framförhållning. En parlamentarisk kommitté som skall göra en översyn av invandrarpolitiken samt invandrings och flyktingpolitiken har tillsatts. Det har länge talats om den, och nu är den äntligen tillsatt. Det är bra, därför att den behövs. Men det är ett oerhört stort arbete som kommittén skall utföra. Nu kan man emellertid befara att väldigt litet kommer att hända under de närmaste åren. Alla svåra och kontroversiella frågor kommer att hänskjutas till utredningen. Så har redan skett i det betänkande som nu behandlas. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Inget ämne engagerar i dag svenska folket mer än just invandrar och flyktingpolitiken. Vi ser det dagligen i arbetet på vårt partikansli. Människor ringer dit och har åsikter om flyktingproblematiken. Jag ser det också på all den post som berör just det här området. Oavsett vilken infallsvinkel människor anlägger, dvs. om man anser att vi i Sverige har närmast outtömliga resurser för att hjälpa och bistå människor som söker sig till Sverige, eller om man anser att vi i Sverige nu har problem upp över öronen och att vi måste sätta stopp för allt flyktingmottagande, är engagemanget enormt stort. Regeringen har också insett att flyktingfrågan är av utomordentligt stor vikt. Därför är en särskild kommitté tillsatt för att grundligt belysa olika aspekter i den här frågan. Redan den 14 januari beslöt regeringen att en översyn av invandrarpolitiken och av invandrings och flyktingpolitiken skulle ske. Kommittén, i vilken jag själv ingår såsom representant för Ny demokrati, har haft vissa födslovåndor, minst sagt. Först i slutet av mars kunde en ordförande -- Rolf Wirtén -- utses. Ännu har inte någon kallelse till ett första sammanträde utsänts, dvs. tre månader efter det att man vid ett regeringssammanträde bestämt sig för att en kommitté skulle utses. Man får hoppas att kommittéarbetet inte försenas på grund av den tröga starten och att den första delrapporten som skall vara en delstudie med en internationell översikt hinner avlämnas till Kulturdepartementet senast den 1 september 1993. Delrapport nummer två som skall avse de invandrarpolitiska frågorna skall avges den 1 mars 1994, medan slutrapporten med förslag till författningsändringar m.m. skall vara klar den 1 Jag hoppas att vi i den parlamentariska kommittén skall komma fram till förslag som människor i vårt land upplever som rimliga och rättvisa. Vi som sitter i kommittén kan vara förvissade om att svenska folket kommer att nagelfara vårt arbete och våra beslut. Jag hoppas att vi kommer att motsvara deras förväntningar på att sunt förnuft och realistiska ställningstaganden skall prägla våra förslag. Herr talman! Ny demokrati har med anledning av 92/93:RR2 avlämnat ett antal motioner i vilka Ny demokrati lämnar ett stort antal förslag till åtgärder inom invandrar och flyktingområdet. Jag har reserverat mig mot utskottsmajoritetens förslag i 15 olika reservationer, men med tanke på det kommande kommittéarbetet har ett antal förslag från Ny demokratis sida mer översiktligt berörts i sex särskilda yttranden, med förhoppningen att de frågor som där anges kommer att behandlas av den parlamentariska kommittén. Det gäller inte minst frågor om hur invandringen påverkar Sverige på kort och lång sikt. Herr talman! Jag kommer nu mer översiktligt att beröra de moment där Ny demokrati genom reservationer avgivit avvikande meningar. I mom. 1 tas invandrings och flyktingpolitikens inriktning upp. Vi anser att de självklara åtgärder som måste vidtas inkluderar ett asylbeviljande strikt begränsat till konventionsflyktingbegreppet enligt 1951 års konvention. Ny demokrati anser också att Sverige skall ha en strikt begränsning av anhöriginvandringen, nämligen att en strikt förknippning till nära anhörig, dvs. make, maka och deras barn skall råda. Anhöriginvandringen skall inte avse anhöriga eller andra människor som den som kommit till Sverige och fått ett permanent uppehållstillstånd, i sitt hemland har ett försörjningsansvar gentemot. Man bör ha ett införande av skärpta viseringsregler under övervägande för sådana situationer där en sådan stor ström av människor kommer till vårt land att vi ser att vi med befintliga resurser inte kan klara av att ta emot en sådan. En omedelbar avvisning av illegala asylsökande tycker vi i Ny demokrati också är en självklarhet. Om det kommer människor över våra gränser, för vilka vi på ett sedvanligt sätt inte kan förbereda ett asylmottagande, kan en situation uppstå som vi över huvud taget inte kan hantera. Ny demokrati menar att dessa människor måste direktavvisas. De skall självfallet bli föremål för asylutredning, men den asylutredningen skall göras snabbt. Därefter skall utvisning till transitlandet ske, eller till deras hemländer om situationen där medger det. Ny demokrati anser att felet med invandrar och flyktingpolitiken har varit frånvaron av en signalpolitik och att den frånvaron orsakat stora bekymmer. Många människor, främst i Jugoslavienområdet, har kommit till Sverige därför att de trott att de skulle få stanna här för gott. Det har aldrig varit meningen, utan det har endast gällt dem som haft ett skyddsbehov. Men på grund av att denna information inte på ett mycket klart och distinkt sätt har gått ut har vi fått hit en mängd människor som trott att de skulle få stanna i Sverige för gott, men som inte har fått göra det. Jag tänker då främst på kosovoalbanerna. Frånvaro av en sådan här signalpolitik har gjort att en mängd människor har rest 100 och 200 mil genom hela Europa i tron att de skulle få stanna utan att sedan få göra det. Maud Björnemalm nämnde vad frånvaron av viseringen av kosovoalbanerna betydde och vad de skulle ha betytt om man hade börjat med visering vid föregående halvårsskifte. Den 1 oktober 1992 Restjugoslavien. Det rör sig om kostnader på 4,5 miljarder kronor. Vem skall stå för dessa kostnader? Det är alltså svenska folket, skattebetalarna, som får göra det. På grund av regeringens inaktivitet har detta lett till oförsvarbara kostnader, som alltså skall betalas av det svenska folket. Jag tänker inte tala så mycket mer om själva inriktningen av politiken. Många av dessa synpunkter kommer så småningom fram i den parlamentariska kommittén. Eftersom jag sitter med där får jag då möjlighet att utveckla det här litet närmare. I mom. 9 tas snabbare avvisning av asylsökande upp. Ny demokrati har begärt skärpta regler för människor som kommer -- låt oss säga -- oanmälda. De stiger iland på kusterna vid Gotland, Öland och Ostkusten. Ny demokrati vill att beslut skall fattas snabbt och att situationen hanteras på ett rimligt sätt. I mom. 15 anges handläggningstiderna. En av de främsta orsakerna till att vi i Sverige får ett så stort antal asylsökande på våra förläggningar beror på den långa handläggningstiderna för asylärendena. Tidsperioderna i flyktingslussarna är i genomsnitt mycket längre än beräknat. Det kan röra sig om ett år och drygt det -- kanske 13 månader. Man har då ändå haft ambitionen att tidsperioden skall röra sig om tre till fyra veckor. I dagarna har man i pressen kunna läsa litet märkliga funderingar kring Invandrarverkets agerande för att minska kostnaderna. Företaget Indevo har föreslagit att man skulle kunna minska kostnaderna med 3 miljarder kronor per år om man sänker handläggningstiderna med hälften. Hur mycket sanning som ligger i detta och om Indevo verkligen har haft klara principer för hur det skulle gå till vet jag inte, men det är märkligt att Invandrarverket så snabbt förkastar förslag som skulle leda till sänkta kostnader genom kortare handläggningstider. Utlänningsnämnden. Vi har föreslagit en kraftig reducering av anslaget till Utlänningsnämnden, och vi tar bl.a. upp det som Per-Erik Nilsson utreder, nämligen möjligheterna till överklaganderätt. Bekymret är kanske inte att man överklagar de beslut som Invandrarverket har fattat, utan att det hela tiden kommer in nya ansökningar. Så fort en ansökan har avslagits kommer en ny ansökan in, vilket tydligen kan upprepas både fem och sex gånger. Det vänder vi oss definitivt emot. När det gäller medelsanvisningen till Invandrarverket anser vi att Invandrarverket bör kunna göra rationaliseringar som motsvarar minst 10 % av totalramen. Man bör också se till att man inte håller på med detta mångsyssleri, utan man bör lägga ut städavtal och mycket annat på andra företag, dvs. gå mer in för att upphandla entreprenader från andra håll och ägna sig åt det som man verkligen skall göra, nämligen se till att asylmottagningen fungerar och att asylbesluten fattas på ett bra sätt. Invandrarverkets upphandlingsverksamhet har vi berört i många olika sammanhang. Det var en artikelserie i kvällspressen för inte så länge sedan där man tog upp Invandrarverkets svindlande affärer. Det som är upprörande är naturligtvis att man nu föreslår att de här avtalen kanske inte skall vara offentliga, dvs. att man skall omöjliggöra insyn i de avtal som tecknas. Vi anser att det är helt ohållbart. I fråga om egenavgiften i sjukvården i mom. 26 vill vi att de som finns på olika anläggningar skall betala sedvanliga patientavgifter för sjukvård och tandvård. När det gäller medelsanvisningen till förläggningsverksamheten anser vi att man mera skulle gå in för eget boende än helpensionsprincipen. Kostnaderna kan halveras om man gör på det sättet. Vi tar också upp invandrarkvinnornas anpassning. Vi menar att den viktigaste sociala anpassningen är att invandrarna lär sig svenska. Om man inte uppfyller ett kunskapskrav skall det ske ingrepp i socialbidraget. Vi har tagit upp hemspråksundervisningen, och Riksrevisionsverket har påpekat ett antal problem beträffande denna. Vi anser att kommunerna helt och hållet skall befrias från skyldigheten att anordna hemspråksundervisning och att den uppgiften skall överföras till invandrarna själva och deras egna intresseorganisationer. Principen skall vara att den som vill ha hemspråksundervisning skall betala för den.

Herr talman! Jag vill börja med att uttala mitt missnöje över att flykting och invandrarfrågor behandlas samtidigt. De här två områdena har så olika problemställningar. Invandrarpolitiken, där det är problem med arbetsmarknad, utbildning, social och kulturpolitiska stödåtgärder, kräver en egen debatt och ett eget betänkande. Jag kommer i dag att koncentrera mig på frågor om invandrarpolitiken. 1991 sade han bl.a. att flyktingpolitiken skulle förändras. Jag har försökt titta på hur flyktingmottagningen har förändrats sedan den 4 oktober 1991, och jag måste först konstatera att det är mycket sorgligt att vi har lyckats med att bygga upp ett så dyr och illa fungerande flyktingmottagande på så relativt kort tid. Det tog inte ens tio år. Den parlamentariska utredning som nu har tillsatts, den översyn och det utredningsarbete som har gjorts är mycket nödvändiga, och jag är nöjd med de flesta av initiativen. Sedan 1985 har Invandrarverket stått under ständig omorganisation. Man kan kort uttrycka det så att det har varit en tummelplats för organisationsmarodörer. Vid Göteborgs universitet gjordes en genomgående omorganisation, och det verkar som om man nu får göra samma erfarenhet vid Invandrarverket. I båda fallen var det samma organisatör. En omorganisation blir sällan lyckad om den som en skrivbordsprodukt trycks ned på en verksamhet. En omorganisation måste komma nedifrån och måste involvera dem som skall arbeta i verksamheten. Jag hade naturligtvis, i paritet med de motioner som Vänsterpartiet har väckt de senaste åren, helst sett att man tagit ett likartat grepp på Invandrarverket som man gjorde inom skolväsendet för några år sedan, dvs. helt enkelt beslutat att lägga ned verket och att inrätta en mindre, bättre fungerande myndighet. Jag tror nämligen att det är det enda sättet att effektivt skala bort onödig byråkrati och att sortera in de olika delarna i andra verksamhetsområden, där de kan skötas mer effektivt och där de kanske hör hemma bättre. Det har hänt en del sedan 1991. Det har tagits initiativ för att förändra flyktingmottagandet, och nu återstår att se vad som blir slutresultatet av de initiativen. Men hur blev det med flyktingmottagandet? Har det blivit mer humant sedan 1991? Vad har hänt när det gäller rättssäkerheten? Har den blivit bättre? Med bästa vilja i världen tror jag inte att någon kan påstå att det har blivit bättre. Snarare kan man säga att det försämras dag för dag. Det finns en flod av mänskliga tragedier att ösa ur för tidningar och för andra som så önskar. Rättssäkerheten är under all kritik, om man jämför med landets övriga rättsväsende. Det är nu oftast helt andra överväganden än tidigare som ligger till grund för Invandrarverkets asylbedömning. På ett halvår har det förändrats mycket. Det görs en mycket snävare tolkning av både utlänningslagen och flyktingkonventionen. Påpekandet i vår motion om att 40 % direktavvisas och att utredningen även borde se på det, besvaras med goddag--yxskaft. Man hänvisar till Per-Erik Nilssons utredning om värdig avvisning. Det är den frågan Per-Erik Nilsson skall utreda, inte frågan om att så många direktavvisas vid gränsen. De som senast har dragit vinstlotten -- att få tidningarnas uppmärksamhet -- är ett antal barn, som hotats av upprörande avvisningar. Där vill jag ställa en fråga till kulturministern: Barnkonventionen är ju i dag inte inkorporerad i svensk rätt.

Det måste bli ett helt annat förfarande vid asylutredningar ända från grundutredningen.

Utredningarna måste med nödvändighet bli både mer rättssäkra och snabbare än de är i dag. Då är just kompetenssatsningar i valet av utredare, jurister, beslutsfattare och organisation absolut nödvändiga. Att de påpekanden och de beställningar som riksdagen vid åtskilliga tillfällen har gjort till Invandrarverket om att vi vill ha en praxisredovisning i asylhanteringen ändå inte har gett det resultat vi har bett om borde väcka en del tankar om orsakerna bakom. Det finns många andra saker som skulle behöva tas upp i en längre debatt, bl.a. anknytningsinvandringen. För närvarande är väntetiden hos Stockholmspolisen sex månader för den part som bor här i Sverige. Då handlar det inte enbart om flyktingar med annat medborgarskap utan även om svenska medborgare. Sedan måste jag i sammanhanget påpeka att jag noterade att både Socialdemokraterna och Ny demokrati deklarerade att kosovoalbanerna inte har något skyddsbehov. Jag anser att det är en mycket tragisk felbedömning. För Lars Moquist vill jag påpeka att flyktingar brukar komma oanmälda. Det är inget konstigt med det. Invandrarverkets förtroendeläkarsystem är och har varit en sorglig historia. Det blev inte bättre av att man började anlita flera läkare mot tidigare en. I de flyktingärenden som förtroendeläkaren skall bedöma ställs läkarens roll på sin spets. Det främsta krav som man har rätt att ställa gäller opartiskhet. Förtroendeläkaren bör därför inte vara anställd och avlönad av Invandrarverket. Jag vill fråga kulturministern om den frågan kommer att behandlas i någon av utredningarna. När det gäller tortyrskador vill jag säga att det sällan finns några entydiga fynd; det handlar om att göra en trovärdighetsbedömning av patientens berättelse. Då måste naturligtvis även läkaren vara trovärdig. Sverige har genom FN:s konvention mot tortyr och annan grym och omänsklig behandling eller bestraffning förbundit sig att försöka ge de drabbade adekvat vård och behandling. Men inte bara det -- vi har också förbundit oss att även dokumentera tortyren och till FN rapportera den dokumenterade tortyren. Det är ett mycket viktigt arbete för bättre respekt för mänskliga rättigheter ute i världen. Där måste vi bli mycket bättre: rejäla satsningar måste göras när det gäller att bygga upp behandlingscentrer för tortyrskadade. Medvetenheten om tortyr, tortyrens verkningar och de drabbades behov måste bli större även hos andra som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med flyktingar. Många med tortyrskador blir annars med tiden stora vårdkonsumenter. Jag vill påstå att en större medvetenhet om de bakomliggande orsakerna och en riktig hantering av dessa säkert bättre än avgifter skulle verka dämpande på onödig sjukvårdskonsumtion. Något som också -- utöver tidigare här i dag nämnda åtgärder -- skulle verka dämpande på sjukvårdskonsumtionen är en meningsfull sysselsättning medan man väntar på beslut. Utredningen om mottagning av asylsökande och flyktingar har många goda idéer och förslag. Det borde vara självklart att en sysselsättning motsvarande 40 timmars arbetsvecka är målet. Men då måste hela den verksamheten med nödvändighet ned på kommunnivå. Det är i den enskilda kommunen som man har överblick över vad just den kommunen har för resurser i form av frivilligorganisationer som kan involveras och lämpliga arbetsuppgifter som kan organiseras. Herr talman! Tiden rinner i väg och mycket finns ännu att ta upp. Jag vill slutligen nämna något om Vänsterpartiets förslag att det samhällsekonomiskt är riktigast och billigast att satsa på att kommunerna sköter verksamheten även under prövningstiden. Kommunerna har den kapaciteten och den kompetensen. Kommunerna har också, som vi kunde höra senast på nyheterna i går kväll, många lediga lägenheter. Kommunerna kan sedan göra den upphandling av tjänster som de anser sig behöva. Verksamheten blir på det sättet decentraliserad och därmed överblickbar. Insynen blir maximal, och bättre förutsättningar för att motarbeta främlingsfientlighet och rasism kan skapas. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom hela vår meningsyttring men yrkar bifall endast till mom. 11, 12 och 13. Vi kommer att rösta också för reservationerna 3, 7, 11 och 13.

Herr talman! Jag vill säga till Berith Eriksson, som vid alla tillfällen kritiserar Invandrarverket och dess organisation, att den organisation som Invandrarverket för närvarande har har beslutats av riksdagen. Den var föremål för utredning, den föreslogs i en proposition och den diskuterades här i riksdagen, och enligt vad jag kan minnas var det inte några större meningsskiljaktigheter mellan Vänsterpartiet och majoriteten i den frågan. Jag tycker därför att det är litet underligt att man ständigt och jämt återkommer till den här kolossen. Visst kan det finnas anledning att kritisera Invandrarverket, men jag har aldrig hört att Berith Eriksson och Vänsterpartiet skulle ha haft några radikala förslag om hur man skall ändra den här organisationen. Man uttrycker bara att organisationen skall brytas ner, den skall bli mycket mindre och då skall det bli så mycket bättre. Man har också en övertro på att om frivilligorganisationerna och kommunerna skulle överta verksamheten så skulle alla problem försvinna i ett nafs. Jag tror faktiskt inte att verkligheten är sådan. Verkligheten är den att det har kommit så många asylsökande att förläggningsorganisationen inte har kunnat fungera ordentligt. Det är klart att det finns många orsaker till det. Berith Eriksson sade vidare att jag hade sagt att kosovoalbanerna inte hade något skyddsbehov. Jag talade över huvud taget inte om skyddsbehov. Jag talade om visumtvång. När regeringen införde visumtvång minskade tillströmningen av asylsökande från Kosovoprovinsen. Av dem som finns här finns det säkert en del som har skyddsbehov. Det har dock visat sig genom Invandrarverkets utredningar att de flesta har ett mycket svagt skyddsbehov och således inte kommer att få asyl i Sverige.
Herr talman! Jag är i dag inte ensam om denna kritik mot Invandrarverket. Den delas av JO, JK, Maud Björnemalm sade att vi inte har kommit med några radikala förslag. Jag rekommenderar Maud Björnemalm att ta sig tid att läsa igenom våra motioner. Det kan hon knappast ha gjort, eftersom hon kommer med ett sådant påpekande. Jag undrar vad som låg bakom det beslut som fattades 1985 om att Invandrarverket skulle bygga upp en mottagarkapacitet med slussar och med förläggningar. De asylsökande skulle inte längre bo ute i kommunerna. Jo, bakgrunden var att man från Invandrarverkets sida ansåg att det blir så besvärligt om de asylsökande kommer i kontakt med lokalbefolkningen. Det blir så besvärligt när de asylsökande skall utvisas om privatpersoner lägger sig i och har synpunkter på verkets hantering. Jag hade nu inte tid att gå in på detta, men jag har gått igenom den debatt som förelåg vid det tillfället. Dåvarande vpk gick emot att Invandrarverket skulle bygga upp den här organisationen med egna slussar och förläggningar. Sedan till frågan om albaner från Kosova. Visumtvånget stoppar naturligtvis upp flyktingströmmen. Men det är inte detsamma som att dessa personer inte har skyddsbehov. Att Invandrarverket, Utlänningsnämnden och även regeringen i vissa fall har gjort bedömningen att personer inte löper risk för förföljelse om de återvänder överensstämmer inte heller med sanningen. Jag har sedan en tid tillbaka försökt få visum för att åka in i Kosova. Det är helt omöjligt. Ingen kommer in där. Kyrkans folk, som försökte komma in för att följa upp vad som har hänt med dem som har sänts tillbaka, har inte heller lyckats komma in. Vi kommer i alla fall att åka Makedonien, och vi hoppas att där kunna träffa människor som vet vad som har hänt med albaner som skickats tillbaka till Kosova.
Herr talman! Berith Eriksson frågade varför man gjorde den här omorganisationen. Jo, det skedde i syfte att förkorta handläggningstiderna. Kommunerna ville faktiskt att de som fanns i kommunerna skulle ha uppehållstillstånd. Man ville ha möjlighet att ge dem svenskundervisning. Man ville få möjligheter att slussa ut dem i arbetslivet. Det var omöjligt om man inte visste att de som fanns i kommunerna hade uppehållstillstånd. Slussarna och förläggningarna kom till för att förkorta handläggningstiderna. Det var det primära. Man gjorde en regionindelning, och man ville decentralisera verksamheten. Konstigare än så var det faktiskt inte. Kritiken mot att det sedan inte fungerade tycker jag att man kanske skall rikta mot regering och riksdag och inte mot den förvaltande myndigheten.
Herr talman! Jag riktar naturligtvis inte kritik mot de personer som arbetar inom Invandrarverket. De är systemets fångar. Det är här i riksdagen som jag framför kritiken. Det är här i riksdagen som vi skall fatta beslut om hur myndigheten skall se ut i framtiden. Maud Björnemalm kom med en redogörelse över vad som föregick beslutet år 1985. Det är symtomatiskt att man i stället för att ta itu med problem som är förknippade med t.ex. svenskundervisningen beslutar att man skall avskilja flyktingarna från lokalbefolkningen. Det var detta som det handlade om. Det var inte fråga om decentralisering. Det innebär väl ingen större decentralisering om flyktingarna bor i en förläggning som Invandrarverket har byggt i en kommun jämfört med om flyktingarna bor i kommunens lägenheter och kommunen har ansvar för vistelsen.

Herr talman! Berith Eriksson tog upp frågan om illegal invandring, att flyktingar brukar komma oanmälda. Javisst, så är det självfallet. När det gäller illegalt asylsökande måste vi klart ange att vi inte accepterar det här. Förmodligen ser vi nu bara en test av de attityder vi har i Sverige. Först bråkar vi litet allmänt, men sedan accepterar vi att ett asylmottagande får ske på det här sättet. Det ställer sig säkert de som sysslar med den här verksamheten bakom. Om vi inte reagerar utan accepterar att man kan komma in i Sverige och söka asyl på det här sättet kan det komma tiotusentals flyktingar. Därför menar jag att vi måste reagera. Vi måste reagera mot smugglarna med skärpta straff och genom att förverka deras fartyg. Vi måste också ge en signal till dem som kommer in i landet på det här sättet om att vi inte accepterar det här och att de löper mycket stor risk att utvisas från landet. Jag tror att en sådan signalpolitik måste fram, för att det här inte skall bli ett ohållbart problem för oss i framtiden.
Herr talman! Jag måste verkligen få ställa en fråga till Lars Moquist: Vad är en legal ansökan från en flykting? Ny demokrati pratar om flyktingsmuggling och menar att man utan vidare kan säga att en flykting som blir insmugglad inte har något skyddsbehov. Man måste hålla isär olika saker. Människor som för ekonomisk vinning smugglar in flyktingar i landet skall naturligtvis ha sitt straff. Hur skulle balterna under Sovjettiden ha kunnat ta sig till Sverige, om de inte hade blivit både utsmugglade och insmugglade? Hur skulle många andra personer, t.ex. judarna som lyckades fly under första delen av andra världskriget, ha kunnat ta sig ut från en säker död om de inte hade blivit både utsmugglade och insmugglade? Det är i sig, tycker jag, väldigt stötande att prata om människor på ungefär samma sätt som man talar om vapen och narkotika.

Herr talman! Flykting och invandrarpolitiken är en stor och komplicerad fråga med många bottnar. Vår nuvarande lagstiftning på området tillkom under andra omständigheter och med andra förutsättningar än de som gäller i dag. Fundamentala förändringar har ägt rum i Europa men även på andra håll. Länder som tidigare var diktaturer är i dag demokratier eller under en process mot demokrati. Frigörelsen innebär emellertid inte bara politisk frihet utan också en frihet att fly undan den fattigdom, den misär och de konflikter som årtionden av förtryck skapat. Förtryck och diktatur har i en del länder kunnat hållas tillbaka. Etniska, språkliga och kulturella skillnader har inte kunnat komma till uttryck. Men efter kommunismens fall och den frihetsrörelse som gått över Europa har etniska konflikter på många håll också blommat upp. Det mest tragiska exemplet på detta är givetvis det forna Jugoslavien. Det är faktiskt en skam att i Europa år 1993 få uppleva det som nu sker i Bosnien. De serbiska friskarornas skändning av och terrordåd mot den muslimska civilbefolkningen är ett av mänsklighetens lågvattenmärken. Det som smärtar allra mest är dock världssamfundets och de europeiska organisationernas oförmåga att hantera läget. Visst görs insatser av FN, visst förhandlas om fredsplaner, men intrycket av brist på kraftfullt ledarskap och i praktiken en sorts tyst acceptans av att problemen är olösliga dominerar tyvärr. Ett militärt ingripande för att skydda civilbefolkningen synes nu bli allt nödvändigare. Denna konflikt i Bosnien genererar givetvis flyktingströmmar. Människor söker sig till andra länder för att slippa elände och förtvivlan. Flyktingläger har upprättats i närområdena, och hundratusentals människor är nu inkvarterade hjälpligt men utan någon klar uppfattning om framtiden. Våldtagna och torterade, barn som sett och upplevt de vidrigaste avarterna av mänsklig aktivitet -- vilken framtid kan dessa människor erbjudas? Sverige gör insatser i området både med FN-trupp och med insatser direkt riktade till flyktingar. UNHCR:s insatser är betydande, och inriktningen är klar, nämligen att flyktingarna i första hand skall repatrieras. FN:s flyktingkommissarie Sadako Ogata är mycket tydlig på denna punkt, även om perspektivet vad gäller Bosnien är dystert. UNHCR:s policy är således generellt den att frivillig repatriering är den enda möjliga lösningen på världens flyktingproblem. Endast i undantagsfall, när det kan motiveras utifrån den enskildes säkerhetssituation eller då det gäller fysiskt eller psykiskt handikappade, kan omplacering till tredje land bli aktuell. Svensk lagstiftning och flyktingpolitik bör givetvis anpassas till UNHCR:s principer. Flyktingströmmarna till Sverige emanerar huvudsakligen numera från området som förut hette Jugoslavien. Under föregående år kom över 50 000 kosovoalbaner till vår gräns för att söka asyl. Vidare förekom också ett inflöde av makedonier. Från övriga delar av det gamla Jugoslavien har också kommit asylsökande. Något akut skyddsbehov föreligger i allmänhet inte för dessa asylsökande. Efter en tidskrävande juridisk process avvisas de allra flesta, bortsett från dem som nu kommer från krigsområdet i Bosnien. Hittills i år har över 12 000 bosnier kommit för att söka uppehållstillstånd. Med den tendens som nu finns befaras det att antalet kan komma att öka till 50 000 --60 000 vid årets slut, om det fortsätter som under de senaste månaderna. Just nu är det i stort sett bara bosnier som kommer. Regeringens inställning tycks vara att dessa personers ärenden, efter en utredning vid ankomsten, inte skall behandlas i avvaktan på den utveckling som äger rum i Bosnien. I sammanhanget kan påpekas att regeringens planeringsram i budgeten utgår från Realismen beträffande detta får väl var och en bedöma. Man kan med fog fråga sig vad som skall hända med de bosniska asylsökandena. Frivillig repatriering är ju i dag inte möjlig. Inte heller är det möjligt att ge permanenta uppehållstillstånd. Om så sker får vi sannolikt en mycket kraftig ''pull-effekt'', dvs. att långt fler flyktingar skulle söka sig hit. Ett alternativ är möjligen att införa en lagstiftning som ger möjlighet att ge kollektiva tillfälliga uppehållstillstånd. Utkast till en sådan lagstiftning finns. Regeringen bör väl överväga om en sådan lagstiftning skulle kunna vara lämplig när det gäller bosnierna. Dessutom vet vi egentligen inte om just de som kommer hit har de största behoven att få skydd och få stanna. Man kommer i allmänhet i bussar som chartrats. På något sätt har de flesta gjort en sorts val genom att bekosta en resa till Sverige i stället för att söka upp eller kvarstanna i ett flyktingläger i Kroatien eller på annan plats inom närområdet. Inte är det något ljust perspektiv att tiotusentals bosnier sannolikt kommer att vistas här kanske i åratal, i en sorts gråzon, utan någon klar framtid och till stora kostnader för skattebetalarna. Regeringen bör skyndsamt klarlägga sin policy på detta område. Jag hoppas att invandrarministern redan i dag kan ge oss en indikation på regeringens syn härvidlag. Herr talman! Flykting och invandringspolitiken måste ske i samarbete med FN och samordnas med övriga europeiska länder. Vi kan göra väsentligt större insatser för flyktingar och till mycket lägre kostnader om vi gör det i flyktingarnas närområde. Det är det internationella samarbetet som nu måste lyftas fram ännu mer. Då är det också viktigt att vår lagstiftning åtminstone huvudsakligen ansluter sig till det regelsystem som ändå finns i övriga Särskilt viktigt är det att följa arbetet inom den europeiska gemenskapen med de försök till harmonisering som där pågår. Vi kan inte längre ha en i många hänseenden avvikande nationell invandringspolitik. Vår profil ger omvittnat signaler till omvärlden som medför att fler asylsökande kommer hit än till de allra flesta jämförbara länder. Regeringen har tillsatt en utredning om den framtida flykting och invandrarpolitiken. Den skall ju börja med att undersöka de regler och skyddsbestämmelser som finns i andra jämförbara länder och bedöma huruvida förändringar skall föreslås i vår egen lagstiftning. Frågan är brännande och måste prioriteras. Socialdemokraterna tycks vara inne på liknande tankegångar och i sin reservation nr 1 i betänkandet förs resonemang som är av intresse i det kommande utredningsarbetet. En förändring av asylbegreppet måste övervägas. Utskottsmajoriteten menar dock att utredningen bör få arbeta med detta utan direkta bindningar som ett riksdagsbeslut kan komma att innebära om reservationen i dag skulle vinna bifall. Över huvud taget skall utredningen se över och bedöma vilka samarbetsformer som finns internationellt och se om det finns en möjlighet, med en förändrad inriktning av utvecklingsarbetet, att försöka påverka grundorsakerna till påtvingad utvandring. Nyckeln till en humanitär och realistisk flyktingpolitik ligger i det internationella samarbetet. Förutom frågan om asyl finns det en rad andra problemställningar som bör kommenteras. Frågan om massflyktssituationer har fått ökad aktualitet. Flyktingströmmar kan uppstå snabbt och oväntat. Situationen på Balkan har berörts. Den spända situationen i Ryssland och mellan de nya republikerna i det forna Sovjet kan plötsligt generera flyktingströmmar av stora dimensioner. Det är viktigt att vi har en policy för hur vi klarar sådana situationer. En beredskap, både mental och fysisk, måste finnas. Ett förslag till en lag om en reglering av massflyktssituationer bör därför föreläggas riksdagen. Ett PM har utarbetats och är nu uppenbarligen ute på remiss. Det är bra att regeringen nu bereder denna fråga. Socialdemokraterna har i en reservation tagit upp frågan om antalet kvotflyktingar. Anslaget i fråga har nu fått en annan karaktär. Avsikten är att en mer flexibel användning skall kunna åstadkommas. I nära samarbete med UNHCR skall särskilda insatser kunna ske, som bl.a. kan innebära överföring av flyktingar i den s.k. kvoten till Sverige. Anslaget skall dock också kunna användas som en rörlig resurs i nödsituationer och stå till UNHCR:s förfogande. Det är, som jag tidigare har påpekat, UNHCR:s policy att i första hand repatriera flyktingar frivilligt. Överföring till tredje land är inte längre ett förstahandsalternativ, och flyktingkommissarien har bedömt ett sjunkande behov härav. Icke desto mindre finns en planeringsram på minst 1 250 s.k. kvotflyktingar, men pengar finns avsatta för ytterligare insatser. Det är således viktigt och riktigt att dessa insatser sker i nära samverkan med UNHCR. Därför har utskottsmajoriteten en något annan bedömning än den som kommer till uttryck i socialdemokraternas motion. Inte heller finns det för närvarande anledning att, såsom socialdemokraterna föreslår, tillsätta en nationell kommission, även om det ligger mycket i att en samordning är viktig mellan flyktingpolitik, FN-bistånd, u-landshjälp och Även anhörigbegreppet har tagits upp i Socialdemokraternas motion Sf626 samt i andra motioner. En översyn avses ske av utredningen. En viss skärpning av anhörigbegreppet kan inte uteslutas. Sverige tycks ha ett något vidare och mer generöst anhörigbegrepp än flertalet andra jämförbara länder. EG-länderna har ännu ingen enhetlig policy, men tankar kring anhörigbegreppet finns formulerade i den s.k. Dublinkonventionen. Det innebär en flyktings föräldrar och barn under Herr talman! Handläggningstiderna är ett omvittnat stort problem. Det är ett elände för den enskilde asylsökanden. Ovissheten är för många givetvis en mara. Andra som vet att de kommer att få avslag gör allt för att fördröja avvisningen, eftersom alternativet frivillig avresa framstår som sämre. Förläggningslivet är passiviserande och demoraliserande. Kriminalitet är inte ovanligt. Väntetiderna binder också mycket stora resurser. Statens utgifter blir hissnande och tilläggsanslag uppåt 4 miljarder krävs nu för detta budgetår. I dag finns förläggningar över hela landet. Om vi skulle samla alla asylsökande på en plats, finge vi hyra in en hel stad av Sundsvalls storlek. Stora resurser har lagts ned på ökad utredningskapacitet både i Invandrarverket och i Utlänningsnämnden. Det är möjligt att ytterligare utredningsresurser skulle kunna nedbringa väntetiderna något. Vi tror dock inte att det i första hand är resursbrist som är problemet. Även de omfattande överklagningsmöjligheter som finns förlänger vistelsetiderna. Dessa har nyligen setts över i en utredning av SIV:s överdirektör Per-Eric Nilsson. De av honom föreslagna förändringarna kan bidra till att nedbringa vistelsetiderna. Men till syvende och sist är det våra asylregler som avgör omfattningen av antalet asylsökande och därmed handläggningstider och kostnader. Att som Ny demokrati föreslår dra ner på anslagen till SIV och Utlänningsnämnden skulle i nuläget enbart förlänga vistelsetiderna. En omfattande debatt har förts beträffande SIV:s förläggningsverksamhet. Under förra året skedde en närmast explosionsartad ökning av antalet asylsökande, och helt extraordinära åtgärder krävdes för att kunna härbärgera alla. Snabba kontrakt fick upprättas med uthyrare och i en del fall utnyttjades säkerligen SIV:s prekära läge. Professionalismen var kanske inte heller fullödig på upphandlarsidan. Till stora delar anser jag dock att kritiken är orättvis. Det är fortfarande riksdag och regering som avgör vilka regler som gäller beträffande invandring. Att 50 000 kosovoalbaner under några sommar och höstmånader valde att söka sig hit kan givetvis inte Invandrarverket klandras för. Tvärtom ville Invandrarverket ha visumtvång även för kosovoalbaner, något som regeringen uppenbarligen inte bedömde som möjligt i det aktuella läget. Även när detta är sagt är det viktigt att konstatera att Invandrarverket måste bli mer effektivt och professionellt i sin hantering. Att en sådan förbättring fortlöpande sker kan utläsas av den successiva sänkningen av dagkostnaderna per asylsökande som nu sker och som under innevarande år beräknas kunna komma ner under 200 kr per flyktingdygn. Redan 1975 fastställdes de nu gällande invandrarpolitiska målen, dvs. jämlikhetsmålet, valfrihetsmålet och samverkansmålet. Invandrarna skulle erhålla samma möjligheter som befolkningen i övrigt men också få samma skyldigheter. Invandrarna skulle ges rätt att få uttrycka en egen språklig och kulturell identitet. En tolerans och samverkan skulle etableras mellan majoritetsbefolkningen och de olika minoriteterna. Allt detta kräver olika insatser av stat och kommun. Svenskundervisning, hemspråksundervisning, särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser, stöd till invandrarföreningar, stöd till invandrarkultur och tidskrifter samt åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet samt en rad andra aktiviteter är de medel som finns för att de invandrarpolitiska målen skall kunna vidmakthållas. Den tillsatta utredningen skall utvärdera huruvida målen har kunnat uppnås med den förda politiken och huruvida förändringar av inriktningen bör ske, men också överväga eventuella förändringar av målen. Riksdagens revisorer har särskilt påpekat vikten av att snabbt utvärdera svenska för invandrare, SFI. Det måste vara av allra största vikt att invandrarna lär sig svenska så fort som möjligt. Inte minst är detta avgörande för att erhålla jobb men också för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det måste nu göras stora ansträngningar, så att invandrargrupper inte förvisas till ett permanent beroende av det svenska trygghetssystemet. Svenskkunskaperna är avgörande för invandrarnas anpassning till det svenska samhällslivet. Mycket tyder på att svenskundervisningen inte når de uppställda målen. Högre krav på invandrarna själva är i detta sammanhang också nödvändigt. Normalisering i så måtto att invandrarna skall se som sitt jobb att åtta timmar om dagen gå på svenskundervisning och/eller göra hemläxor borde vara självklart. Över huvud taget har vi i Sverige haft en tendens att klientisera invandrarna. Socialtjänsten har i mångt och mycket fungerat som en sorts aladåb som omsluter den enskilde. Beroendet av bidrag av skiftande slag passiviserar och demoraliserar. Kopplingen till socialtjänsten bör tonas ner. Den av riksdagen beslutade introduktionsersättningen ger förbättrade möjligheter att ställa krav på den enskilde invandrarens deltagande i de aktiviteter som är nödvändiga för en anpassning till svenskt samhällsliv. Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansvar också för socialbidrag för äldre invandrare utan svensk pension samt för vissa andra grupper flyktinganhöriga. I en motion från Björn Kaaling m.fl. har statens bristande ansvarstagande för kostnaderna för denna grupp påtalats. Enligt riksdagsbeslut i samband med ändrade pensionsbestämmelser med anledning av EES avtalet konstaterades att denna fråga ytterligare måste belysas. Enbart i Uppsala uppgår nu socialbidragskostnaderna för denna grupp av invandrare till över 20 miljoner kronor årligen. Motionen tillgodoses genom att den parlamentariska utredningen har som uppgift att också belysa och bedöma denna för kommunerna så viktiga fråga. Herr talman! Flyktingfrågorna kommer att stå mycket högt på dagordningen under lång framtid, inte bara i Sverige utan även i vår omvärld. Det är därför avgörande att vi samordnar oss med övriga jämförbara länder omkring en flykting och invandringspolitik som skall präglas av humanism och realism. Efter Maud Björnemalms anförande ser jag väldigt goda förutsättningar för samsyn på många av de områden som jag här har berört. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att denna utredning skall komma fram till ett bra resultat. Problemet är bara att vi inte kan vänta på utredningens olika betänkanden. Det finns nämligen en verklighet här och nu. Det är viktigt att regeringen och riksdagen inte hänvisar allting till utredningen. Det måste också vidtas åtgärder nu och snabbt. En av den kanske mest brännande åtgärden är kanske att ändra asylbegreppet. Efter detta något långa anförande, där ändå så mycket har måst utelämnas, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Vi har aldrig påstått att överföring till tredje land skulle vara ett första alternativ när det gäller flyktingkvoten. Vi är väl medvetna om att UNHCR har tre möjligheter: frivillig repatriering, integration i första asylland och en omplacering till tredje asylland. Men vi tycker att det med den situation som i dag råder inte är särskilt generöst att sänka flyktingkvoten såsom regeringen har gjort. Det tycker man egentligen inte i utskottet heller, eftersom det i betänkandet sägs att utskottet anser att Sverige bör visa generositet i fråga om att ta emot flyktingar inom ramen för en organiserad överföring.
Herr talman! Jag tror inte att det skiljer sig så mycket mellan mig och Maud Björnemalm på denna punkt. Vad som bör framhållas är att UNHCR medvetet har förändrat sin policy. Detta har ganska tidigt klarlagts av den nya flyktingkommissarien. Vad jag förstår är det detta som har föranlett att regeringen har velat använda detta konto som en mer flexibel resurs. På så sätt kan man i nära samverkan med UNHCR genomföra de åtgärder som av flyktingkommissarien bedöms vara de mest viktiga. Då är det mindre intressant att sätta en exakt summa för hur många kvotflyktingar som skall tas emot, utan det blir en effekt av vad UNHCR och den svenska regeringen gemensamt kommer fram till.
Herr talman! Vi ställer naturligtvis upp på flexibla insatser.

Detta är den flexibla insats som regeringen har att diskutera med UNHCR om.
Herr talman! Från Moderata samlingspartiet har vi också varit inne på en ökad flyktingkvot, som det tidigare hette, eller att man tillhandahåller mer resurser för just den här typen av insatser. Men vi menar att det skall kombineras med en översyn av asylregler för att få en bättre bedömning, vilket Maud Björnemalm tidigare har sagt, av vilka som har de största behoven av att få komma till Sverige och av att på olika sätt få skydd. Utvecklingen får nu visa vad vi kommer fram till. Jag är inte främmande för att öka dessa insatser, som också Maud Björnemalm tycks vilja göra, men det måste då kopplas till en förändrad asyllagstiftning.

Herr talman! Den anda av misstroende mot invandrarna och deras vilja att lära sig svenska och att arbeta stör mig litet grand. Det har under lång tid funnits kritik mot SFI-undervisningen och AMU för att det har varit mycket dålig kvalitet på SFI-undervisningen och för att outbildad personal ofta har anlitats. Jag har på många ställen träffat lågstadielärare som inte längre orkar med små barn. De försöker använda samma metodik med små barn som i det yrkesverksamma livet. En annan metodik behövs i undervisningen av vuxna. Det råder en bristande differentiering när det gäller undervisningen. Analfabeter och högt utbildade personer placeras i samma grupper. Man kan ha en grupp som har kommit en bit på väg i undervisningen när en ny flykting kommer till kommunen. Man börjar då om från noll igen osv. Vittnesmålen om att invandrarna helt enkelt har tröttnat och inte orkar delta i en svenskundervisning som inte leder någonstans, måste man ta på allvar. Något bättre måste hända när det gäller såväl SFI-undervisningen som AMU Jag håller med om att dagens situation är problematisk. Tiotusentals bosnier lever exempelvis här i en gråzon. Det scenario som man ibland kan skymta när det gäller utökade krig och kärnkraftsolyckor i våra närområden kan verkligen sätta stora flyktingmassor i rörelse. Jag håller med Gustaf von Essen om att både en gemensam europeisk överenskommelse och en genomarbetad plan som kan presenteras för vårt folk behövs. Därigenom kan man skapa både fysisk och mental beredskap i stället för att bara ropa efter visum och stängda gränser.
Herr talman! När det gäller SFI kan man hänvisa till den rapport som Riksdagens revisorer har gjort i ordning och som för några månader sedan presenterades för oss riksdagsmän. Man har gjort en översyn av SFI, i vilken konstateras att brister finns när det gäller att uppnå de mål som riksdagen har ställt för svenska staten. Detta måste man nu utvärdera och försöka att få en förbättring till stånd. Det är då flera åtgärder som behövs. Det behövs klarare och mer distinkta krav gentemot invandrarna. Man kommer aldrig runt problemet om man inte får en förståelse hos dem för att det är a och o att lära sig svenska. Man kan inte glida in i ett beroende av det svenska trygghetssystemet i all framtid, utan man måste försöka att skaffa sig färdigheter och möjligheter att själv delta i samhällslivet och att skaffa jobb. Då är svenskan oerhört viktig. Jag kan inte komma fram till annat än att svenskkunskaperna är avgörande för att invandrare skall kunna integreras i det svenska samhällslivet.
Herr talman! Eftersom min man är invandrare har jag alltid haft ett brett kontaktnät när det gäller invandrare. De som verkligen vet att det är a och o att lära sig svensk är invandrarna själva. Vänsterpartiet har i minst tio års tid motionerat om just vikten av en fungerande svenskundervisning. Vi har påpekat de brister som har funnits. Vi är naturligtvis glada över att det nu börjar ske saker på detta område.

Herr talman! Att diskutera flyktingpolitiken utan att ta hänsyn till omvärlden -- i dessa dagar speciellt Jugoslavien -- låter sig naturligtvis inte göra. Kriget och situationen i Jugoslavien i övrigt påverkar hela världen. I FN är man engagerad i att åstadkomma fred. Det finns internationell militär närvaro i området. Skydd och humanitär hjälp ges bl.a. genom UNHCR för flyktingar i närområdet. Från svensk sida är vi djupt engagerade i alla dessa aktiviteter.

Därutöver tar också Sverige emot flyktingar. De ges skydd, åtminstone tillfälligt, enligt den rekommendation som FN:s flyktingkommissarie har givit länderna i Europa. Jag är säker på att vi i en framtid kommer att få många diskussioner och utvärderingar av hur EG, Europa och FN har misslyckats med att med gemensamma åtaganden förhindra det värsta som har hänt. Men huvudansvaret ligger naturligtvis på de stridande parterna när det gäller att nu få till stånd en fred i Jugoslavien. Inte minst serberna har ett stort ansvar för att kriget i dag fortsätter med den brutalitet som kriget har. Under senare tid har i den allmänna debatten efterlysts ett större engagemang från det svenska folket. Det har visat sig svårt att samla in pengar till humanitär hjälp i området. Det har märkts ganska få och sporadiska protester mot det som händer i Jugoslavien. Jämförelser har gjorts med andra tidigare konfliktområden och övergrepp mot människor. Rent allmänt gör man bedömningen att folk har svårt att engagera sig i denna fråga. Jag skrev själv en artikel för några månader sedan efter det att jag hade besökt Kroatien. Jag beskrev grymheterna där nere. Jag efterlyste just ett engagemang och ett stöd för de drabbade i Nu kan man notera att framför allt kvinnor men också män engagerar sig för de skändade kvinnorna i Bosnien. Det är naturligtvis alldeles utmärkt. Det finns all anledning att kraftfullt fördöma och givetvis även beivra krigsförbrytelser samt stödja de drabbade människorna, kvinnorna och deras familjer samt män som har suttit i olika fångläger, och ge dem hjälp, då i första hand på platser i närområdet. Det säger sig självt -- och många talare har i dag redan varit inne på det -- att flyktingpolitiken med nödvändighet måste bedrivas internationellt. Varje land för sig kan inte lösa dessa problem. Därför är det väldigt viktigt att vi har en gemensam strävan att skaffa oss en samordnad flyktingpolitik i Europa, självklart på Genèvekonventionens grund men därutöver på den grund som den europeiska humanistiska traditionen ger oss. Det är också nödvändigt att vi träffar ett slags europeisk överenskommelse eller konvention om gemensamt ansvarstagande i massflyktssituationer. Jag har många gånger tidigare i denna talarstol redovisat de olika engagemang, framstötar och aktiviteter i skilda internationella sammanhang som Sverige mycket aktivt driver och -- det vill jag säga -- också drev under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Vid den emigrationspolitiska konferensen i Berlin inom kort kommer vi att ta nya initiativ inom ESK:s ram för att få till stånd någon form av gemensam överenskommelse beträffande massflyktssituationer. Maud Björnemalm sade att flyktingsituationen är svårbegriplig. Ja, det som är svårbegripligt är naturligtvis den ondska som gör att människor tvingas på flykt från sina hemländer. Vad som också är svårbegripligt är den fattigdom och det elände världen runt som gör att människor söker sig till bättre förhållanden. De flyktingrörelserna låter sig inte struktureras eller planeras i förväg. De innebär påfrestningar på många andra länder. De asylsökande som vi har fått motta i Sverige under de senaste året har inneburit påfrestningar här hemma. Jag har mångar gånger tidigare från denna talarstol och i andra sammanhang uppmärksammat och även tackat Invandrarverkets personal för de insatser som den gjorde. Personalen klarade av påfrestningarna framför allt under förra sommaren på ett efter omständigheterna mycket bra sätt. Personalen skaffade fram tak över huvudet, mat och försörjning över huvud taget under några korta månader för en medelstor svensk stad. Situationen i vår omvärld är svåröverblickbar. Osäkerheten här hemma är naturlig och förståelig, eftersom situationen i vår omvärld är så turbulent och, skulle jag vilja tillägga, så ond. Om man studerar det totala antalet flyktingar världen runt, finner man att Europa har tagit emot relativt få. Till Sverige har kommit en liten rännil. Samtidigt anser jag att vi inte skall nedvärdera de påfrestningar som det innebär för vårt samhälle att ta emot de flyktingar som har kommit hit. Vi måste emellertid ha ett perspektiv på tillvaron också i vårt land. Vi arbetar internationellt för att förebygga konflikter. Vi arbetar internationellt för att ge skydd och humanitär hjälp i närområden. Vi arbetar internationellt för att nå gemensamma överenskommelser. Vi ger här i Sverige skydd åt människor som ändå söker sig hit. Vi försöker att förbättra och förbilliga mottagningssystemet. Maud Björnemalm berörde tillströmningen av asylsökande under förra sommaren och tog upp visumfrågan. Hon sade att verket hade krävt att det skulle införas visum under juli månad. I själva verket var det verkets generaldirektör som skrev ett brev till regeringen och trodde att FN:s beslut om sanktioner emot Jugoslavien automatiskt skulle innebära att olika avtal förföll. Så var nu inte fallet. Den bedömningen gjordes naturligtvis framför allt av Utrikesdepartementet. Verkets styrelse skrev till regeringen i slutet av juni månad. I den skrivelsen, som var nästan identisk med generaldirektörens tidigare skrivelse, fanns det inget tal om att införa visum. Några av de ledamöter som är här närvarande i kammaren är ledamöter av Invandrarverkets styrelse. De kommer nu ett halvår efteråt och börjar tala om visum, men de gjorde det inte då. Invandrarverket har självt avgjort frågan om verkställighetsstopp. Det infördes under hösten Jugoslavien. Regeringen har aldrig varit inblandad i de bedömningarna, utan de har gjorts av Invandrarverket. Att jag säger detta innebär ingen anklagelse mot Invandrarverket utan bara en formell upplysning. I Sverige lägger vi stor vikt vid vad FN:s flyktingkommissarie anser om olika konfliktområden. Under juni månad kom en bedömning från flyktingkommissarien, som sade att inte alla som söker sig från Kosovo kan betrakta sig såsom flyktingar men att man skall betrakta situationen med stor försiktighet. Man vädjar fortfarande om åtminstone tillfälligt skydd i länder runt om i Europa. Under ett månadsmöte i juni med generaldirektören för Invandrarverket och generaldirektören för Utlänningsnämnden frågade jag, mot bakgrund av UNHCR:s nya signaler, vad Invandrarverket gjorde för bedömning. Samma fråga ställde jag den 1 juli på Flyktingpolitiska rådet, där samtliga partier i denna kammare är representerade. Invandrarverket redovisade då sin bedömning och sitt försvar för varför man tillämpade ett fortsatt verkställighetsstopp visavi Kosovo. Den signal som efterfrågades från Invandrarverkets generaldirektör hade naturligtvis kunnat innefatta att Invandrarverket självt hade börjat fatta beslut om de personer som hade sökt sig från Kosovo. Den 7 juli, alltså efter det att jag hade ställt mina frågor, meddelade Invandrarverket att man övervägde att häva verkställighetsstoppet för Kosovo. Den 20 juli upphävde man de föreskrifter som gällde verkställighetsstoppet. Så småningom under hösten kom beslutsfattandet i gång. Så sent som i oktober gjorde Invandrarverket självt bedömningen att man kunde fatta beslut i ungefär hälften av ärendena om asylsökande från Kosovo. Jag skulle vilja påstå att det är ganska inkonsekvent att hävda att man inte kan fatta beslut om de personer från Kosovo som befinner sig i Sverige, därför att man är så osäker om situationen i Kosovo och därför att man är osäker om hur människorna behandlas där, samtidigt som man kräver att visumtvång skall införas. Bakgrunden till att regeringen så småningom fattade beslut om visumtvång visavi hela Restjugoslavien, inte bara Kosovo, hade sin grund i FN:s beslut att inte betrakta Belgrad som successorstat till det forna Jugoslavien, dvs. att man inte automatiskt tog över alla avtal, rättigheter och skyldigheter från den gamla staten Jugoslavien. Jag har velat göra denna ganska omfattande beskrivning av vad som hände under sommaren, därför att den ger en bakgrund som visar att de beräkningar om att vi onödigtvis skulle ha betalat pengar för förläggningsplatser och annat inte håller. När det sedan gäller Maud Björnemalms inlägg om Utlänningsnämnden och dess personal, kommer regeringen i morgon att fatta beslut om kompletteringspropositionen. Enligt den kommer Utlänningsnämnden att ges samtliga de resurser som man behöver för att under nästa budgetår behålla den personal som man har. Det har varit diskussion om den samlade flyktingkvoten. Det intressanta måste väl ändå vara att man kan hjälpa så många människor som det är möjligt. Med en flexiblare uppläggning av kvoten kommer fler människor att hjälpas än vad som är fallet i dag. Det har talats om att UNHCR anser att det är bra att man har en flyktingkvot. Det är helt riktigt. Samtidigt skall det noteras att Sverige är ett av de få länder som har en organiserad invandring via en flyktingkvot och har haft det mycket länge, vilket FN:s flyktingkommissarie har uppskattat. Detta ger alltså möjlighet till en flexiblare användning. Om hela kvoten skulle användas för överföring av flyktingar till Sverige, är vår bedömning i regeringskansliet att det omfattar 1 840 personer, vilket skall jämföras med den kvot på 2 000 personer som vi har i dag. Men i hela systemet ligger ju att man med en flexiblare användning skall kunna skicka pengar utanför landet för att hjälpa flyktingar. I samråd med UNHCR kommer fler än 2 000 personer att kunna hjälpas. Jag uppfattar att det har varit ett mycket samlat krav från inte minst denna kammare, där man säger att det är bättre att använda pengarna där de ger störst effekt. Jag välkomnar också utskottets uttalande om att regeringen vid behov kan återkomma till riksdagen. Berith Eriksson frågade vem det är som har ansvar för att barnkonventionen följs upp. Mitt svar på den frågan är att alla myndigheter har det. Det finns ingen myndighet som är övergripande den andra när det gäller att hävda, försvara och upprätthålla barnkonventionen. Berith Eriksson frågade också om förtroendeläkarna kan få ingå i den stora parlamentariska utredningen om invandrings och flyktingpolitiken. Det står naturligtvis utredningen fritt att ta upp den frågan. Direktiven vad avser flyktingpolitiken och invandringspolitiken är mycket öppet skrivna för att ge möjlighet och tillfälle för parlamenterikerna och för de politiska partierna, men också för andra intressenter i flykting och invandringspolitiken, att nu föra en öppen debatt och att försöka komma till en samling om vår gemensamma flykting och invandringspolitik. Gustaf von Essen tog upp frågorna om bosnierna som nu söker sig hit. Invandrarverket har ju lämnat över ett antal ärenden för att få vägledning om hur man skall hantera situationen. Vi behandlar just nu dessa frågor i regeringskansliet, och det är min avsikt att ganska snart försöka få ett gemensamt beslut i regeringen om vilken praxis som vi skall tillämpa när det gäller bosnierna. Herr talman! Jag beklagar att jag har överskridit min anmälda taletid ganska mycket. Till sist vill jag emellertid säga att det nu är dags att vi får en ordentlig genomlysning och även en omprövning av framför allt invandringspolitiken. Vi har haft gamla riktlinjer som har samlat riksdagens partier och denna kammare under många år. Men vi står delvis inför en ny situation, därför att det är delvis andra typer av människor som i dag kommer till vårt land, ofta med sämre utbildning än vad tidigare grupper har haft. Vi kan alla notera hur det ser ut på arbetsmarknaden i dag och att invandrarna drabbas hårdare än andra. Jag är mycket orolig för att vi för framtiden kommer att få en marginalisering, en risk för att stora grupper av människor aldrig kommer att komma in i samhällsgemenskapen, att de aldrig kommer att få möjlighet att få ett arbete och därmed också försörja sig själva och då också få den självrespekt som det innebär att kunna klara sig själv och inte behöva lita till samhället i alla möjliga olika situationer. Jag är alldeles övertygad om att det i detta sammanhang behövs många krafttag, inte minst när det gäller det som någon har varit inne på, nämligen att lära sig det svenska språket ordentligt. Det är naturligtvis en stor och viktig uppgift för utredningen att nu kunna göra avvägningen mellan en kraftfull integration i det svenska samhället och respekten för kulturella särarter. Historien och den nuvarande situationen har ändå lärt oss att om man förtrycker minoriteter, får man ett elände. Just denna kombination av integration och respekt för minoriteter är en huvuduppgift för den parlamentariska utredningen.

Herr talman! När det gäller visumtvånget tror jag faktiskt att det var på det sättet att verkets generaldirektör, samma dag som vi hade en flyktingpolitisk debatt här i kammaren i slutet av maj eller i början av juni förra året, krävde att regeringen skulle införa visumtvång. Den här frågan var också uppe till diskussion här i kammaren. Birgit Friggebo svarade då att hon inte var beredd att medverka till att visumtvång infördes. Den här frågan diskuterades sedan på styrelsens möte. Jag är ledamot av Invandrarverkets styrelse. Generaldirektören hade en rad krav på regeringen om åtgärder, vilka styrelsen också ställde sig bakom. Men vi har aldrig fått något svar på den skrivelsen från regeringen. Jag förstår att Birgit Friggebo inte var villig att medverka till att införa ett visumtvång. Alla som har varit med i debatten några år vet vilken inställning Folkpartiet tidigare har haft till att införa visumtvång. Jag föstår också att det visumtvång som sedan infördes i oktober var ett beslut under galgen för en folkpartistisk invandrarminister. Utlänningsnämnden är mycket märklig. Riksdagen skall alltså i dag avslå förslaget om de 20 miljoner som behövs. Sedan skall förslaget bifallas i morgon, för då kommer regeringen att i sin kompletteringsproposition föreslå att Utlänningsnämnden får de 20 miljonerna. Jag tycker att det är litet konstigt. Visst ställer vi upp på flexibla insatser när det gäller flyktingkvoten. Det har jag sagt tidigare. Men det skulle finnas mycket större resurser för de här insatserna om man bibehöll den nuvarande kvoten på 2 000 personer.

Herr talman! Jag skall naturligtvis inte alls lägga mig i vilka motioner som Socialdemokraterna väcker. Normalt kan jag inte heller lägga mig i hur utskottet behandlar motionerna. Det är utskottsledamöterna som gör det. Min utgångspunkt var att Maud Björnemalm klagade över byråkratin i att man har väckt en motion som avslås och att det sedan kommer ett nytt förslag. Min upplysning var då att regeringen redan i budgetpropositionen har aviserat att man skall återkomma om det behövs. Utgångspunkten är naturligtvis att göra en bedömning av om personalen behövs eller inte. Det beror på de ärendebalanser som finns hos Utlänningsnämnden. Den bedömning vi har gjort tillsammans med Utlänningsnämnden är att den här personalen behövs. Då borde man väl vara nöjd. Pengarna kommer.

Herr talman! Jag tog upp ett mycket brett internationellt perspektiv. Man kan möjligen beklaga att vi i dag håller oss till det europeiska närområdet. Vi har talat mycket litet om alla de andra flyktinghärdarna som finns runt om på vår jord. Tiotals miljoner människor tvingas i åratal att leva utanför sina länder under odrägliga förhållanden, i flyktingläger där man inte ens kan försörja människorna med mat. Men låt oss inte ta det breda perspektivet. Lars Moquist kanske inte hänger med riktigt så långt. Vi kan förflytta oss till Europa där tre och en halv miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem. Även i detta perspektiv menar jag att 60 000-- 70 000 människor inte är särskilt många. Jag vill poängtera detta mycket kraftfullt. Det är viktigt att göra detta. I ljuset av detta är det trots allt inte är särskilt många av alla de flyktingar som finns i Europa som kommit till Sverige. Men det har inneburit påfrestningar för det svenska samhället. Det har kostat pengar. De människor som har varit berörda och som administrerat detta har haft en mycket hård arbetsuppgift som i många avseenden inneburit påfrestningar. Samtidigt borde vi kunna vara glada över att vi i Sverige har denna möjlighet att bemöta enskilda människor på ett värdigt sätt och att kunna ge dem skydd när de söker sig undan de vidrigheter som många av talarna här i dag mycket målande har beskrivit. Vi borde vara stolta över att vi kan göra denna insats för mänskligheten. Jag är övertygad om att vi kommer att få många diskussioner och många historiska belysningar över detta skede i europeisk historia, lika väl som vi fick det om hur man i Europa behandlade judarna under 30-talet och under det andra världskriget.
Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen. Kulturministern erkänner ju här att den situation som uppstått har varit och är ganska påfrestande för den svenska asylhanteringen och det svenska asylsystemet. Jag tycker att det är ganska onödigt att använda ett så provocerade uttryck som ordet rännil. Sett i ett globalt perspektiv kanske det inte är så stora människoskaror som har kommit till Sverige. Men i förhållande till de omflyttningar som skett och den flyktingsituation som vi har i Europa är det många människor som har kommit till Sverige. Det är därför olyckligt att använda ett sådant ord som rännil.